Herr talman! Socialministern hoppas tydligen mycket på en samverkan mellan de parter som här är inblandade. Jag är inte säker på att den förhoppningen är berättigad, ty själva kärnpunkten i detta problem är att man inte kan ha någon särskilt effektiv samverkan mellan den företagsledning, som ju ändå är allenarådande på arbetsplatsen, och den arbetstagare som icke har del i någon beslutanderätt. Kärnpunkten är, som min partikollega herr Hagberg från Borlänge tidigare har påpekat, att vad som skulle behövas för att i någon form återställa en tillstymmelse av den balans som skulle möjliggöra en reell samverkan vore att bl.a. ge skyddsombuden vetorätt, ge dem en del av de maktbefogenheter som annars är förbehållna företagsledningen. Men i det avseendet har de givna utredningsdirektiven bringat förhoppningarna på skam.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö talade om parterna. Till dessa hör otvivelaktigt skyddsombuden, och jag vill understryka att en avgörande fråga för ett effektivt arbetarskydd är en mycket väl utbyggd lokal skyddsverksamhet. Dessa frågor är nu föremål för en ingående behandling i arbetsmiljöutredningen, som ju har till uppgift — jag upprepar det — att göra en total översyn av hela lagstiftningen. Vi har i direktiven uttalat att skyddsombudens ställning och handlingsmöjligheter måste förstärkas. En ökad insats i arbetarskyddet från dem som deltar i det praktiska arbetet är en nödvändig förutsättning för att uppnå goda resultat. Möjligheterna till en med regionala skyddsombud utbyggd organisation skall också tas upp i samband med lagstiftningsarbetet. För att verksamheten på arbetarskyddets område skall ge önskvärda resultat måste den ha en stark förankring just på arbetsplatserna. De anställda själva och deras förtroendemän måste ges vidgade funktioner i arbetarskyddet och därmed större möjligheter att öva ett fortlöpande aktivt inflytande över den beslutsprocess som danar deras arbetsmiljö. Herr Svensson! Jag kan försäkra att dessa frågor ingalunda är bortglömda i den översyn av lagstiftningen som nu pågår.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag anser att lagstiftningen rörande möjligheten för skilda opinioner att komma till tals i samband med antagande av stadsplan är tillfredsställande utformad. Jag har tidigare i riksdagen framhållit att det är väsentligt att människor som skall leva i den miljö som formas av den fysiska planeringen bereds ökad insyn i och inflytande över planläggningsarbetet. Gällande lagstiftning medger i och för sig att var och en som vill komma till tals i ett planärende får göra detta. Byggnadsstadgan anger endast minimikrav på insyn i planeringsarbetet. Ingenting hindrar att kommunerna vidtar åtgärder för att öka insynen i och sprida kännedom om det planeringsarbete som pågår inom kommunen. Jag anser det angeläget att så också sker, särskilt när det gäller översiktliga planer. Statens planverk har i skrivelse den 9 december 1969 till samtliga byggnadsnämnder behandlat olika frågor rörande insyn i planeringsarbetet och därvid framhållit det angelägna i att detta i största möjliga utsträckning görs tillgängligt för medborgerlig insyn. Jag vill vidare erinra om att bygglagutredningen prövar formerna för hur en bred medborgerlig förankring av planarbetet skall garanteras.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis för svaret, även om jag skulle ha varit ännu tacksammare om det hade varit ett svar på min fråga — det får man ju sällan när man ställer enkla frågor. Jag frågade civilministern om han anser att lagstiftningen är tillfredsställande utformad, och det har jag inte fått besked om, även om svaret tyder på att civilministern tycker att lagstiftningen är tillfredsställande. Denna fråga gäller emellertid olika nivåer, och det torde, som framhålles i svaret, vara så att kommunerna numera gör en hel del i detta avseende, och det är bra att så sker. Dessutom gör de politiska partierna åtskilligt i kommunerna för att animera folks intresse för stadsplanefrågor. Men vad jag inriktade mig på var lagstiftningen, och den är så utformad att det i princip bara finns garantier för att markägaren skall få lov att uttala sig i ett planärende. Den ordningen kan många gånger vara mycket otillfredsställande. Det demokratiska genombrottet har inte fått full verkan på detta område. Om en fastighet skall byggas på en plats, är det markägaren som skall få yttra sig, men det händer att denne är bosatt i en helt annan del av landet. Alla de människor som bor i anslutning till platsen i fråga har inte någon lagfäst rätt att yttra sig i ärendet.
Herr talman! Jag har tidigare i riksdagen anfört den meningen, som sammanfaller med herr Sjöholms uppfattning, att det är angeläget att man nu, när man ser över den här lagstiftningen — bygglagutredningen gör ju det — försöker finna former för att jämställa hyresgästen med markägaren i detta hänseende. Självklart hade vi inte behövt ge bygglagutredningen direktiv i det här avseendet, om vi hade varit nöjda med det förhållande som nu råder.
Herr talman! Jag skall göra civilministern den rättvisan att svaret tog sig på slutet. Det allra sista som står i det är ganska tillfredsställande, nämligen att det finns vissa möjligheter att få till stånd en sådan lagstiftning som jag nämnt i min fråga.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han vill redogöra för vilka principer som gäller för uthyrning och arrendering av domänverket tillhöriga jaktmarker, fiskevatten och fritidsstugor. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Domänverkets utarrendering av jakt sker i enlighet med de riktlinjer statsmakterna år 1968 fastställde för verkets verksamhet. I dessa sägs bl.a. att de företagsekonomiska principerna skall vara vägledande även i . fråga om fastighet som disponeras för annat ändamål än skogsbruk. I enlighet härmed utarrenderas jakträtten till större delen av lämplig kronomark till allmänheten på 1—5 år mot ett med hänsyn till belägenhet, vilttillgång och domänverkets åtagande i fråga om viltvård anpassat marknadspris. En viss areal ställs i rekreationssyfte till förfogande för verkets personal mot reducerad arrendeavgift. För upplåtelse av kronans fiskevatten finns grundprinciper angivna i Kungl. Maj:ts kungörelse angående förvaltningen av kronans fisken. Enligt dessa skall i första hand husbehovsoch yrkesfiskarnas behov tillgodoses och därefter sportoch fritidsfiskarnas. Avgifternas storlek bestäms med beaktande av fiskets beskaffenhet och värde, med hänsyn såväl till ändamålet med upplåtelsen som till önskemålet att kronan erhåller skälig avkastning av fisket. Beträffande uthyrning av bostäder gäller att sådana som blivit lediga vid nedlagda arrendeställen eller som inte behövs för verkets anställda och pensionärer eller som inte anses kunna användas som permanentbostäder hyrs ut som fritidsbostäder. Sådan uthyrning sker till marknadsmässiga priser. För att kunna följa marknadsprisläget sker uthyrningen i
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det var klara besked om principerna som skall ligga till grund för prissättningen. I sista meningen heter det att för att man skall kunna följa marknadsprisläget sker uthyrningen i viss utsträckning efter infordrande av anbud, och det är just detta som jag tycker är väsentligt. Jag hävdar den uppfattningen att det är angeläget att uthyrningen sker på en öppen marknad. I annat fall blir det ju ett litet fåtal som får möjlighet att utnyttja fiskevatten, arrenden osv., och det finner jag mycket otillfredsställande. Jag anser att när domänverket är ägare till fiskevatten, jaktmarker och bostäder skall upplåtelse ske fullt öppet genom annonsering eller tillkännagivande på annat sätt så att allmänheten får möjlighet att vara med. Jag vill fråga statsrådet om det inte finns anledning att vidta sådana ändringar i fråga om tillämpningen att uthyrning alltid sker på en öppen marknad.

Herr talman! Mitt svar innebar, som herr Gustavsson i Alvesta naturligtvis också noterade, en redovisning av de principer som gäller för domänverkets upplåtelse av jakträtt, uthyrning osv. Dessa principer har riksdagen fastställt, och såvitt jag förstår är det heller inte principerna som sådana herr Gustavsson vänder sig emot utan mera tillämpningen av dem. Herr Gustavsson underströk ju vikten av att uthyrning och annan upplåtelse sker öppet så att det inte kan finnas anledning misstänka att speciella förbindelser ger tillgång till dessa förmåner. Jag håller med herr Gustavsson om detta. Om det finns anledning att ändra reglerna, kan jag inte ta ställning till nu, men jag vill hänvisa till vad som gäller, nämligen att i den mån man icke är nöjd med domänverkets beslut kan man överklaga den lokala förvaltningens beslut i ett visst ärende till domänverkets centralförvaltning. Sedan står naturligtvis också möjligheten öppen att besvära sig över domänverkets centralförvaltnings beslut genom besvär till Kungl. Maj:t. Alla liknande frågor brukar vara föranledda av speciella förhållanden. Är det någon fråga i detta sammanhang i herr Gustavsson näraliggande revir, skulle jag bara vilja hänvisa herr Gustavsson och hans kontakter till denna möjlighet att besvära sig över besluten.
Herr talman! Det är en mycket besvärlig procedur om en enskild person kanske flera månader efter det att ett arrendeavtal träffats får vetskap om att han då skall sätta i gång med ett överklagande. Jag tycker vi skulle kunna åstadkomma en förenkling. Jag förstår att industriministern har ungefär samma uppfattning som jag i denna fråga. Skulle vi inte kunna medverka till att vi får en sådan princip att alla liknande utarrenderingar verkligen sker på en öppen marknad?

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om jag vill medverka till att de företag med vilka Statsföretag AB eller regeringen har förhandlingar angående omlokalisering eller inskränkning av driften i fortsättningen ger berörd personal information under pågående förhandlingar. Det är självfallet angeläget att berörda anställda så tidigt som möjligt får information om ifrågasatt omlokalisering eller inskränkning av driften. Från Statsföretag AB:s sida har man också förklarat sig vilja medverka härtill. Man måste emellertid ha klart för sig att det i många sammanhang är mycket vanskligt att ge en tidig och öppen information med hänsyn till möjligheterna att genomföra pågående förhandlingar. En sådan information kan vara till skada för företaget, vilket inte gagnar de anställdas intressen. Men även om inte alla berörda och därmed allmänheten kan ges information, bör sådan kunna ges till företagsnämnden i berörda företag. Detta är helt i överensstämmelse med nämndavtalets regler, som innebär skyldighet att behandla information av förevarande slag konfidentiellt. På detta sätt kan de anställda genom sina representanter i företagsnämnden på ett tidigt stadium framföra synpunkter vid förhandlingar om företaget.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret, som även om det var ganska långt i realiteten av mig uppfattas som ett ja på den fråga jag ställt, nämligen om Statsföretag AB i fortsättningen när det är fråga om förhandlingar vill medverka till att information ges till berörd personal. Orsaken till att jag ställt denna fråga var det uppmärksammade fallet i Kungsbacka där Statsföretag AB hade förhandlingar med ett privat företag om en omlokalisering, ett företag som inom parentes sagt för ett par år sedan omlokaliserats från Göteborg till Kungsbacka. Under hela denna förhandlingsperiod uraktlät företaget att informera personalen. Jag vill understryka att det är det privata företaget och inte Statsföretag AB som skall svara för denna information. När den privata företagsamheten inte uppfyller företagsnämndsavtalets begränsade bestämmelser om information, anser jag att när staten via Statsföretag AB eller på annat sätt för förhandlingar, bör Statsföretag AB också se till att företagen följer nämndavtalet. I svaret anser ju industriministern att man bör sörja för detta. När det gäller Kungsbackafallet frågade man för ungefär en månad sedan företaget om hur dess verksamhet var och om det fanns någon anledning till oro för företaget, och svaret var nej. Den 11 februari frågade man på ett företagsnämndssammanträde om det var aktuellt med förflyttning. Svaret blev ett klart och entydigt nej. Den 17 februari, sex dagar senare, fick personalen via press och andra massmedia veta att företaget skulle flyttas till Värmland. Det var först dagen därpå, sedan personalen hade satt sig ned på verkstadsgolvet, som man lämnade information. Jag förutsätter att det svar som jag har fått innebär att sådana här episoder i fortsättningen inte kommer att behöva upprepas — då kommer Statsföretag AB att se till att de företag med vilka man har förhandlingar följer företagsnämndsavtalets bestämmelser om information. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! I principfrågan föreligger naturligtvis ingen skillnad mellan herr Hugosson och mig. Jag begärde ordet bara för att i någon mån komplettera herr Hugossons historieskrivning. Möjligheten att informera om en förhandling är naturligtvis begränsad så länge man ännu inte vet om förhandlingen kommer att leda till resultat.

Det finns alltså som sagt en ofrånkomlig begränsning i möjligheten att lämna en allmän information i frågor av konfidentiell natur. Jag tror att herr Hugosson håller med mig om att en allmän information till samtliga som blir berörda om förhandlingarna ger väntat resultat dess värre inte är möjlig. Däremot är det möjligt — och det är väl detta som herr Hugosson egentligen är ute efter — och i överensstämmelse med företagsnämndsavtalets regler att information ges till företagsnämnden, eventuellt dess arbetsutskott, så att de anställda den vägen kan ge sina synpunkter och naturligtvis också, om det skall vara någon mening med det, påverka förhandlingsarbetet. Information ges till de anställda ungefär ett och ett halvt år innan den faktiska flyttningen och omlokaliseringen kommer att ske. Från den synpunkten är naturligtvis såväl arbetsmarknadsmyndighetens som den individuelles behov av en relativt lång anpassningstid rätt väl tillgodosett.

Herr talman! Jag har givetvis full förståelse för att det kan vara ytterligt komplicerat att i ett förhandlingsläge ge en så uttömmande information som skulle vara önskvärt. Å andra sidan tycker jag att det är ganska otillfredsställande att man skall ge informationen först sedan beslutet är fattat. Därest man, i denna fråga eller i andra sådana här sammanhang, under pågående förhandlingar tar upp resonemang med företrädare för de anställda vid företaget kanske man kan få information av annan karaktär än den som företagsledningen lämnar. Det är möjligt — jag vet inte alls om det hade blivit fallet — att man under sådana förhållanden hade kommit till en annan slutsats beträffande den rockering av Rosengrensföretaget som det är fråga om. När man tittar på personalsammansättningen finner man nämligen att en stor del av de anställda i Kungsbacka är f. d. friställda textilarbetare. De har omskolats till den här verksamheten, de har en resväg på 3—4 mil från Skenetrakten, och de kan på intet sätt beredas en liknande form av sysselsättning i Göteborgsregionen. Även om det är besvärligt att informera i en viss förhandlingssituation, kan det kanske för förhandlingarnas resultat vara av värde att man tar upp diskussioner med företrädare för de anställda.

Herr talman! Bara två påpekanden. Naturligtvis vilar ansvaret för informationen till de egna anställda — det var också herr Hugosson inne på — när det gäller Statsföretag och dess dotterbolag just på Statsföretag och dess dotterbolag. Informationen till de anställda vid E. A. Rosengrens AB eller Coronaverken måste däremot — vilket herr Hugosson också underströk — åligga det företaget. Vi kan icke uppträda alltför mycket som övervakare av våra motparter. Givetvis känner de vår inställning, och i somliga fall kan vi ställa vissa krav också i det här avseendet. Låt mig emellertid påpeka en sak, som jag tycker är viktig att komma ihåg i den här debatten. Det förhåller sig icke så att Statsföretag i syfte att klara de uppgifter det hade i Nykroppa och Vilhelmina har försökt att på eget initiativ rycka upp företag ur den miljö där de befinner sig. Utgångspunkten har varit att det både i Huskvarnafallet och i Kungsbackafallet har fattats beslut om flyttning helt oberoende av Statsföretag. Det har alltså rört sig om företag som så att säga var på gång ut ifrån sin nuvarande lokaliseringspunkt. Statsföretags insats har varit att styra denna utflyttning till de från dess synpunkt prioriterade orterna Nykroppa och Vilhelmina. Vi går alltså inte ut för att med skattebetalarnas medel rycka upp existerande företag och därmed skapa problem. Problemen i Kungsbacka och i Huskvarna — i den mån det blir problem — skulle ha kommit helt oberoende av Statsföretags handlande.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig i vilken utsträckning samråd äger rum mellan å ena sidan industridepartementet och å andra sidan berörda kommunala myndigheter och lokala och regionala arbetsmarknadsmyndigheter innan beslut fattas om att förflytta företag i vilka staten har delägarintresse från en ort inom riket till en annan. Det ankommer på varje företag, vare sig detta är statsägt eller ej, att i god tid före en omlokalisering samråda med berörda myndigheter. Så har också skett vid flyttning av företag som staten är delägare i. Vid omlokaliseringar, som har mycket stora sysselsättningsmässiga effekter, anser jag det naturligt att industridepartementet medverkar i de diskussioner, som äger rum med anledning av omlokaliseringen.

Herr talman! Tack för svaret, herr industriminister! Det talas och skrivs både mycket och vackert om information, orienteringar, medbestämmanderätt, samråd och allt vad det heter, men hur ter sig den praktiska tillämpningen? Bakgrunden till min fråga är densamma som för herr Hugossons. Det gäller alltså E. A. Rosengrens AB i Kungsbacka, som skall friställa 250 man och flytta sin fabrik från Västkusten till Nykroppa i Värmland. Hur får de anställda vid företaget, de kommunala myndigheterna i Kungsbacka och länsarbetsnämnden i Halland vetskap om detta beslut? Jo, via dagsnyheterna i radio och TV. Att det blev en chock, framför allt för de anställda, är mycket lätt att förstå. Vem är då ansvarig för detta handlande? AB Statsföretag har tillsammans med Coronaverken bildat ett nytt företag, inköpt Rosengrens och i lokaliseringssyfte beslutat förlägga den fortsatta tillverkningen inom byggsektorn till Nykroppa. Låt mig klart deklarera att Nykroppa behöver ett nytt företag och även bör få det. Men att ordna en sysselsättning, som i och för sig är angelägen, på en plats inom landet genom att friställa motsvarande antal arbetstagare på en annan plats kan inte vara ändamålet med vår lokaliseringspolitik — det är att bolla med människor och arbetsobjekt på ett otillbörligt sätt. Många av de anställda inom Rosengrens har också tidigare, som här sagts, blivit friställda i samband med nedläggningar av textilföretag. Nu ställs de åter inför situationen att skaffa sig ett nytt arbete med alla de omställningssvårigheter som detta medför. Många av dem är äldre och torde få stora svårigheter att över huvud taget erhålla ett nytt arbete. De som är yrkesarbetare har det lättare, men för den vanlige industriarbetaren blir det svårt — och inom Kungsbackaområdet är det ont om industriarbete. Det görs gällande att Kungsbackablocket ligger inom ett överhettat område. Hur förhåller det sig egentligen med detta? Visserligen har vi inom Kungsbackaområdet haft en kraftig befolkningsökning under de senaste åren, men hur är det med nya arbetstillfällen? Under åren 1962-1970 har Kungsbackablocket fått tillsammans sju nya arbetstillfällen inom industrin. Det är inte mycket att bolla med och tyder absolut inte på någon överhettning. Hur är läget på arbetsmarknaden inom Halland i stort? Under den allra senaste tiden har man fått ett antal varsel om friställningar, och sådana har också ägt rum. På 65 lediga platser finns det nu 100 arbetslösa inom länet, och antalet lediga platser under februari månad i år är 565 färre än under motsvarande tid förra året. Inte tyder detta, herr industriminister, på någon överhettning, tvärtom. Samarbetsnämnden inom Kungsbacka kommunblock har också gjort ett enhälligt uttalande, där man kräver ersättningsindustri för Rosengrens fabriker, som man nu mister. Jag skulle gärna vilja fråga herr industriministern: Vilken medverkan från .industriministern kan man där räkna med för att få ersättning för de arbetstillfällen som man nu förlorar?

Herr talman! Jag får upprepa vad jag nämnde avslutningsvis i min diskussion med herr Hugosson. De företag som det här är fråga om — Kungsbackaföretaget och Huskvarnaföretaget — skulle utan Statsföretags medverkan ha lämnat de lokaliseringsorter där de för närvarande befinner sig. Om vi icke har den utgångspunkten klar för oss, blir diskussionen om Statsföretags handlande helt meningslös och missvisande. En annan reflexion som jag gör när jag hör både den här diskussionen och annan diskussion är att det är högst påfallande hur också borgerliga politikers anspråk på de privata företagen snabbt stiger när staten har någon — om också utifrån kommande — kontakt med de företagen. Det är i och för sig bra att även företrädare för herr Oskarsons parti nu framträder och med skärpa kräver bättre information. Om förutsättningen för den beredvilligheten att öka kraven på de privata företagen skall vara att vi utvidgar den statliga företagsamheten, så ser jag däri ytterligare ett skäl för att gå vidare. Jag skall inte gå in på detaljer, eftersom jag tycker att det vore fel att här redovisa Coronaverkens handlande — det är på deras ansvar som åtgärden har vidtagits. Men jag tycker ändå att jag i den rättvisande historieskrivningens namn bör meddela herr Oskarson liksom kammarens övriga ledamöter de informationer som jag har fått av den ansvariga ledningen i Coronaverken. När det gäller informationen om just Kungsbackaföretaget stämmer den nämligen icke alls — jag kan bara här återge uppgiften — med herr Oskarsons redovisning. I slutet av 1970 informerades länsstyrelsen i Göteborg. Den 8 januari informerades — inte via massmedia utan genom initiativ från företaget — kommunalrådet Gösta Svensson i Kungsbacka. Den 11 februari — även då långt före massmedias intresse för saken — lämnades en officiell information till länsarbetsnämnden i Halmstad.

Herr talman! Jag tycker, herr industriminister, att det är ett skäligt krav, när Statsföretag AB är med, att information ges till de anställda. Att man i samma utsträckning skall kräva detta hos de privata företagen håller jag med om, så på den punkten råder det inga delade meningar. Jag tycker alltså att vi kan avfärda frågan om från vilket parti dessa synpunkter och dessa krav framförs. Herr industriministern redogjorde för den information som har lämnats, och jag kan bara verifiera att den redogörelsen är riktig vad gäller både kommunalrådet och länsarbetsnämnden. Men inte vid någon av dessa orienteringar sades det klart ifrån att företaget skall flytta från Kungsbacka. Det skymtade i ett av de alternativ som lades fram i samband med orienteringarna, men först när detta nya företag är bildat, där Statsföretag AB ingår, blir beslutet definitivt att företaget skall flyttas från Kungsbacka och upp till Värmland. Statsrådet sade redan i sitt svar till herr Hugosson att nu får de anställda information ett eller t.o.m. ett och ett halvt år innan företaget skall flytta. Det är i och för sig gott och väl, men vad vi har reagerat mot är det sätt på vilket de i detta fall fått det första budskapet om förflyttningen. Jag framhöll i mitt förra anförande att det föreligger problem vad gäller Kungsbackaområdet. Befolkningsökningen är stark, och hela området tenderar att bli låt mig säga en sovstad till Göteborg. Detta medför många stora problem för de kommunala myndigheterna, och jag tycker att de borde få vara med i diskussionen på ett så tidigt stadium som möjligt för att kunna framföra sina synpunkter. Man bör tillmäta de kommunala synpunkterna i sådana fall den största vikt. I fråga om sysselsättningen redogjorde jag i korthet för hur läget är inom ifrågavarande område, och jag ställde också en direkt konkret fråga huruvida samarbetsnämnden inom Kungsbackablocket, som har gjort ett enhälligt uttalande att det behövs en ersättningsindustri och nya arbetstillfällen inom blockets område, kan räkna med att få något stöd från industriministerns sida. Det fick jag inget svar på. Jag — och naturligtvis i synnerhet samarbetsnämnden inom Kungsbackablocket — skulle verkligen vara tacksam om ett besked kunde lämnas på den punkten.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att de företag som herr Oskarson talar om — blandföretagen i Nykroppa och Vilhelmina — är ännu icke bildade, utan om de skall bildas är helt och hållet beroende på det beslut som denna kammare kommer att fatta. Och vi kan ju inte gärna ålägga de ännu icke existerande företagen något ansvar för ett helt annat och redan i dag existerande företags handlande. På den något retoriska frågan, i vilken omfattning samarbetsnämnden inom Kungsbackablocket kan räkna med industriministerns eller industridepartementets stöd för en industrialisering i Kungsbackaregionen, kan ett enkelt jaeller nej-svar självfallet inte lämnas. Statsföretag AB är — vilket en del kanske inte riktigt har förstått — ett företag med utomordentligt begränsade resurser och med utomordentligt stora anspråk ställda på sig. Jag vill inte i dag ge några löften om att Statsföretag AB kan vidta åtgärder i Kungsbacka, med den kännedom jag har om de arbetsuppgifter som väntar företaget.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag har dragit några slutsatser rörande vår avspärrningsberedskap i fråga om bl.a. handelsgödsel i anledning av den pågående arbetsmarknadskonflikten och svårigheterna att få exempelvis sjöfarten att fungera. Enligt uppgifter från berörda myndigheter och företag har den pågående arbetsmarknadskonflikten inte medfört några störningar av betydelse för produktionen och distributionen av handelsgödsel. Jag har därför inte haft anledning att ta upp frågan om vår avspärrningsberedskap i fråga om handelsgödsel med anledning av den pågående arbetsmarknadskonflikten.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

Direktör Mårtensson sade då att det med hänsyn till den pågående lotsstrejken var ytterst osannolikt att man kunde få in några fartyg med råvaror för produktionen i Landskrona. Det låg ett fartyg om 30 000 ton i Casablanca, men han trodde inte att det skulle kunna komma till Landskrona utan lots. När man då frågade vad detta kunde innebära, svarade direktör Mårtensson att om fartyget inte kom in till Landskrona, så kunde man där inte fortsätta produktionen längre än en dryg månad. Jag har sedan varit i kontakt med direktör Mårtensson, och han ville då ändra på den tidsuppgiften till ”knappt två månader”. I vilket fall som helst är det sålunda fråga om en mycket kort tid. Jag vet inte om jordbruksministern såg denna TV-intervju, men jag förutsätter att statsrådet har fått information om den under tiden därefter. Jag tyckte själv, och jag förmodar att även jordbruksministern tycker det, att den uppgift som här gavs offentligt är chockerande i sammanhanget. Den uppgift som lämnades är allvarlig med hänsyn till beredskapen — naturligtvis inte i dag, och det var inte heller det min fråga gällde, utan i ett läge där vi är helt avstängda — eftersom situationen då kan bli den att den fabrik det här gäller inte har råvaror för mer än ett par månaders produktion. Förra våren förde vi i riksdagen en intensiv debatt om beredskapsfrågorna, och då sade bl.a. herr Hansson i Skegrie att för den beredskap som vi har beslutat att ha när det gäller handelsgödsel skulle vi behöva 460 000 ton liggande i lager. Men 1969 hade vi enligt herr Hanssons uppgift bara 82 000 ton, alltså mindre än en femtedel. Även om lagren i dag till äventyrs skulle vara något bättre tycker jag ändå att det är mycket oroande för framtiden, och jag anser att man borde anstränga sig för att successivt bygga upp lagerreserven när det gäller både färdigvaror och råvaror för den tillverkning som det här är fråga om. Det var också närmast den slutsatsen som jag efterlyste av jordbruksministern. I diskussionen förra året förekom en mängd divergerande uppfattningar om hurudan vår beredskap var. Herr Hansson i Skegrie och herr Eliasson i Moholm menade då att beredskapen var mycket dålig, och man frågade om den någonsin hade varit sämre än då. Jordbruksministern svarade den gången att den aldrig hade varit bättre. Jag har läst igenom protokollet från den debatten, och såvitt jag förstår var bakgrunden till jordbruksministerns svar att självförsörjningsgraden var betydligt högre än vad vi hade räknat med tidigare, nämligen mer än 90 procent enligt jordbruksministerns uppgift. Men läget i dag är ju ett helt annat i det avseendet.

Herr talman! Jag såg visserligen inte det TV-program som herr Hedin talade om, men även om jag hade gjort det kan jag rimligtvis inte hämta de sakuppgifter jag behöver för att ta ställning till allvarliga frågor från ett TV-program. Jag måste gå andra och mera pålitliga vägar för att skapa mig en bild av situationen. Det har jag också gjort i detta fall. Jag har låtit jordbruksnämnden se på denna sak med anledning av herr Hedins fråga, och jag har fått det beskedet att varken Svenska salpeterverken eller Förenade superfosfatfabriker har anmält några bekymmer. Svenska salpeterverken tillverkar ju huvuddelen av sin förbrukning av råvaror själva, och företaget i Landskrona har till jordbruksnämnden meddelat att det får ammoniak sjövägen från Norge med fartyg som inte kräver lots. Dessa fartyg har nämligen inte lotsplikt. Strejken påverkar alltså inte vår beredskapssituation. Dessutom har Lantmännens riksförbund, som ju är den stora distributören av färdiga gödselmedel, berättat att distributionen av både handelsgödsel och fodermedel fungerar i stort sett normalt trots konflikten. Det är inte min avsikt att ta upp en diskussion om beredskapssituationen i stort. Jag har svarat på den fråga herr Hedin har ställt, och svaret på den frågan är att det för dagen inte är några bekymmer.

Herr talman! Det är klart att man kan diskutera vilken vikt man skall lägga vid TV-program. Men de uppgifter som lämnades i det aktuella programmet kom ju inte från vem som helst utan från chefen för den koncern som svarar för 97 procent av tillverkningen av handelsgödsel här i landet. Han vet ju vad han talar om. Nu var det naturligtvis inte min avsikt — men jag medger att man kanske kan missuppfatta min fråga — att konstatera att läget i dag skulle vara bekymmersamt på grund av strejk eller lockout. Min fråga syftade självfallet på vilka slutsatser man kan dra beträffande vår beredskap i en avspärrningssituation. Mot den bakgrunden har det ju ringa betydelse att man i dag kan få in ammoniak från Norge utan lots. I en avspärrningssituation stängs ju också den tillförseln av. Hur vi skall kunna få tillräckligt med ammoniak är väl för övrigt ett av de allra svåraste problemen för vår beredskap i fråga om handelsgödselmedel. Visserligen tillverkar vi en hel del ammoniak själva, men där är problemet den olja som behövs för tillverkningen. Det är naturligtvis också en mycket känslig fråga vid avspärrning. Det är väl uppenbart — det har jag fått klart för mig genom de kontakter jag har haft — att vi allvarligt skulle behöva se över vår beredskap, inte minst när det gäller handelsgödselmedel, och att vi successivt skulle behöva bygga upp en bättre beredskap än den vi för närvarande har, både när det gäller färdigvaror och i minst lika hög grad när det gäller råvaror. Rent allmänt sett är det väl också så att beredskapssituationen i dag är — Nr 36 mycket allvarligare än bara för ett år sedan. På mjölkproduktionssidan är situationen i dag en helt annan än vad man för bara ett år sedan kunde förutse. Vi har inte längre några som helst problem med smöröverskott. = såsom tidigare utan får tvärtom lov att importera smör. Läget är alltså i Ang. tillämpningen dag ett helt annat än tidigare. av överenskommel Man anser att självförsörjningsgraden enligt de traditionella beräksen om nordisk ningsnormerna ligger mellan 85 och 90 procent; närmare 85 procent tentamensgiltighet anser experterna vara den riktiga siffran. Men det är inte det väsentliga. vid universitet och Med hänsyn till det stora — det är betydligt större nu än tidigare — högskolor beroende vi har av tillförsel utifrån av handelsgödsel och protein säger man nu allmänt att vi kanske ligger under den tolerabla produktionsgränsen för en tillfredsställande beredskap.
Herr talman! Jag är beredd att diskutera vår beredskapssituation praktiskt taget när som helst, men i dag är tillfället inte det lämpliga. Jag har fått en interpellation om saken av herr Hansson i Skegrie, som jag kommer att besvara. Jag kan emellertid redan nu tala om att beredskapsläget inte på något sätt är så allvarligt som herr Hedin gör gällande. Den dag då den frågan är aktuell är jag beredd att diskutera den. Nu har herr Hedin frågat om den aktuella arbetsmarknadskonflikten påverkar vårt beredskapsläge. Jag kan inte förstå att frågan om vår minskade mjölkproduktion och sådana ting hör hemma i det sammanhanget. Mig veterligt tillhör inte bönderna SACO — och det gör inte heller deras kobesättningar. Mjölkproduktionen påverkas alltså inte av den aktuella konflikten. Den fråga jag har fått är huruvida den pågående arbetsmarknadskonflikten påverkar vår beredskapssituation på det begränsade område som herr Hedin berört. De uppgifter jag fått har inte gett någon som helst anledning till farhågor. Vi får in — även sjövägen — de varor vi för närvarande behöver. De som har huvudansvaret för detta, nämligen Lantmännens riksförbund, säger att vi har lager av färdiga gödselmedel inom landet, och det fungerar i stort sett normalt helt oberoende av arbetsmarknadskonflikten.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig om jag är beredd att redogöra för hur överenskommelsen om nordisk tentamensgiltighet tillämpas vid universitet och högskolor i övriga nordiska länder. Uppgifterna om tentamensgiltighetens tillämpning i övriga nordiska länder tyder inte på att några åtgärder skulle ha vidtagits som står i strid 31 med ländernas gemensamma strävanden på detta område. De ändringar av gällande författningar som år 1970 skett i Danmark och Norge ger möjligheter till en utvidgad tillämpning. Jag delar herr Källstads uppfattning att det är viktigt för de studerande att ha full klarhet i vad den nordiska tentamensgiltigheten innebär och hur den praktiskt fungerar. Behovet av information om detta har också uppmärksammats av Nordiska kulturkommissionen som beslutat utge en ny utgåva av informationsskriften ”Att studera i Norden” med utökad information om bl.a. gällande bestämmelser om den nordiska tentamensgiltigheten. Denna nya utgåva avses komma ut detta år.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Vi hade en utbildningsdebatt i december förra året i andra kammaren, och då vi berörde vi också frågan om den nordiska tentamensgiltigheten. Statsrådet Moberg framhöll då att frågan om upphävande av 1965 års beslut om tentamensgiltighet inte hade blivit aktualiserad i det danska undervisningsministeriet. Inte heller i konsistoriet vid Köpenhamns universitet hade frågan om nordisk tentamensgiltighet varit uppe till diskussion under det senaste året, hävdade statsrådet Moberg. Jag hade då anledning att hänvisa till professor Gustav Korlén — professor i tyska vid Stockholms universitet — och hans redogörelse för ett besök vid ett internationellt symposium i Minchen, där man samlats kring ämnet ”De tyskspråkiga ländernas kultur i skoloch universitetsundervisningen”. Professor Korlén rapporterade att den danske representanten hade skyndat sig att meddela, att Köpenhamns universitet nyligen beslutat avskaffa den nordiska tentamensgiltigheten — inte ens vår trebetygsutbildning godtogs längre som motsvarighet till danskarnas bifack. Det stod alltså uppgift mot uppgift, och statsrådet Moberg vidhöll sin uppfattning att Köpenhamns universitet inte beslutat uppge den överenskommelse som träffats. Det är klart att det är av yttersta vikt för de studerande i de nordiska länderna att de vet hur det förhåller sig på denna punkt när det gäller tentamina och examination. Nu har statsrådet Moberg i sitt svar framhållit att uppgifterna om tentamensgiltighetens tillämpning i övriga nordiska länder inte tyder på att några åtgärder skulle ha vidtagits som står i strid med ländernas gemensamma strävanden på detta område. Han säger vidare: ”De ändringar av gällande författningar som år 1970 skett i Danmark och Norge ger möjligheter till en utvidgad tillämpning.” Det förekom ju en tidningsdebatt mellan statsrådet Moberg och professor Korlén i Dagens Nyheter i slutet av år 1970. Professor Korlén framhöll i denna debatt att paragraf 2 i en kungl. förordning från det danska undervisningsdepartementet av den 24 juli 1969 innebar att den nordiska tentamensgiltigheten för Danmarks del hade hävts och att danska universitet inte numera skulle godta ens vår trebetygsutbildning som likvärdig med danskt bifack. Då betonade statsrådet Moberg i sitt svar — vilket han också har sagt till mig i dag — att det i stället tycks vara — Nr 36 fråga om en Kividgning av tentamensgiltigheten. : j Torsdagen den Den danska förordningens första paragraf skulle i något så när hyfsad svensk översättning lyda: ”Undervisningsministern bemyndigas att efter. = förhandling med myndigheterna i de andra nordiska länderna fastställa Ang. tillämpningen bestämmelser om i vilken omfattning prov och examina, avlagda vid de av överenskommelhögre utbildningsinstitutionerna i de andra nordiska länderna, skall sen om nordisk erkännas vid de högre utbildningsinstitutionerna i Danmark.” I paragraf 2 tentamensgiltighet heter det: ”Anordning nr 289 av den 6 juni 1965 om nordisk vid universitet och tentamensgiltighet upphävs. Gråstens slott den 24 juli 1969.” högskolor Såvitt jag kan förstå behöver den första paragrafen inte tolkas såsom ett fritt fram för en utvidgning av tillämpningen; den kan ju också tolkas i en annan riktning — den skulle kunna innebära en begränsning. Professor Karl Hyldgaard-Jensen vid Köpenhamns universitet lär ha bekräftat att utbildningsnämnden där — som för övrigt har 50 procent studentrepresentation — enhälligt beslutat att inte utan omfattande kompletteringar godta svenska tentamina. Likartad är inställningen vid Århus universitet. Då skulle det faktum kvarstå, att svenska examina och tentamina numera i realiteten inte jämställs med de danska. Jag skulle vara tacksam, om statsrådet Moberg kunde lämna någon ytterligare förklaring till de här något divergerande uppfattningarna som tydligen är i svang beträffande den nordiska tentamensgiltigheten, enkannerligen när det gäller Danmark.

Herr talman! Min blygsamhet förbjöd mig att i svaret erinra om den offentliga debatten mellan mig och professor Korlén, eftersom det var så uppenbart att professor Korlén och några av hans danska vänner inte kunde läsa en lagtext och förstå innebörden i den. Jag trodde, herr Källstad, att det efter mitt inlägg i Dagens Nyheter var alldeles klarlagt att professor Korlén hade fel. Jag kan ytterligare bekräfta detta genom att nu hänvisa till vad den danske undervisningsministern yttrade i ärendet i samband med Nordiska rådets möte i Köpenhamn. Herr Helge Larsen och jag hade ett samtal där nere — det var en intervju i Sveriges Radio.

Det är uppenbarligen så — detta bekräftades indirekt av undervisningsminister Helge Larsen vid intervjun — att det finns en eller annan professor vid Köpenhamns universitet som antingen inte kan eller inte vill rätt tolka gällande danska bestämmelser. Detta är beklagligt, men det är 33 någonting som jag menar att vi i varje fall inte bör diskutera här i riksdagen. Jag vet att min kollega i Danmark nu i olika former kommer att verka för att de bestämmelser som vi har kommit överens om skall bli tillämpade.

Herr talman! Jag tackar för det ytterligare klarläggande som statsrådet Moberg har givit. Att det trots allt tycks förekomma oklarheter på denna punkt visar sig av att professor Korlén i ett brev till mig för kort tid sedan framhåller att de kontakter han senare haft givit vid handen att danskarna vid de förhandlingar som statsrådet Moberg nämner inte kommer att acceptera likställighet mellan svenska och danska examina. Jag skall emellertid inte fortsätta att behandla den frågan. Jag är tacksam för vad statsrådet Moberg här har sagt och hoppas att förhållandena våra universitet emellan verkligen blir sådana att det inte skall uppstå några svårigheter för berörda studenter. Jag skulle emellertid vilja ta upp ett konkret exempel av mycket intressant natur som just berör frågan om den nordiska tentamensgiltigheten och dess konsekvenser inom vårt eget land. Jag har i min hand skriften Tentamensgiltigheten i Norden, utgiven av Nordiska rådet, Nordisk utredningsserie nr 18 1970. Däri finns beträffande Norge en uppgift om en lag av den 19 juni 1970 om examina och grader vid universitet och högskolor. Denna lag bestämmer att det kan ges befrielse från examen eller prov när motsvarande krav är uppfyllt vid en annan institution inomlands eller utomlands. Med institution menas då inte bara universitet eller högskola. I § 5 heter det, översatt till svenska: Konungen kan befria från examen eller prov när motsvarande krav är uppfyllt vid en annan institution.

Det råkar handla om Metodistkyrkans teologiska seminarium, men det kan utgöra ett konkret exempel på hur förhållandena är. Det står i universitetets brev att examen från nämnda skola har värderats ”som et mellomfag ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo”, dvs. att man har värderat examen från skolan som att vara på samma nivå och av samma omfattning som den examen i kristendomskunskap, mellomfag, som man kan avlägga vid universitetet i Oslo. Denna värdering ägde rum 1968. Av brevets fortsättning framgår att denna bestämmelse också har retroaktiv verkan så långt tillbaka som till år 1940 samt att man numera inte heller gör någon individuell bedömning. Examen från ifrågavarande seminarium godkänd vid universitetet i Oslo som ”kristendomskunnskap mellomfag”, skall kunna vara ett av de tre ämnena i de två graderna. Det gäller ”cand. mag. og cand. philol.graden”. Likaledes ger den undervisningskompetens i ungdomsskolan och vid gymnasium när kandidaten har avlagt ”cand. philol.graden”. I Kirkeog undervisningsdepartementets brev heter det att Oslo universitet i skrivelse av den 2 februari 1968 uttalade att examen från nämnda skola skulle godkännas som likvärdig med ”mellomfagseksamen i kristendomskunnskap”. Man skriver vidare följande: Vi kan också upplysa om att godkänd mellomfagsexamen i kristendomskunskap ger undervisningskompetens i ämnet i grundskolan. Det sker ingen individuell bedömning av kandidaternas examensresultat. Studietiden för denna mellomfagsexamen i kristendomskunskap vid universitetet är normalt ett och ett halvt år.

En teologisk kontaktkommitté har i Sverige arbetat med denna fråga. Kommittén innehöll representanter för Lunds universitet, Uppsala universitet, skolöverstyrelsen, svenska kyrkan och de frikyrkliga seminarierna. Denna kontaktkommitté föreslog att utbildningen vid vissa seminarier skulle motsvara i varje fall 40-poängskursen i religionskunskap, men universitetskanslersämbetet och en del docenter i Uppsala har tydligen stoppat detta förslag. Jag vill fråga statsrådet Moberg om statsrådet, med hänsyn till att det förekommer en nordisk tentamensoch t.o.m. examensgiltighet mellan Oslo universitet och ett enskilt seminarium på postgymnasial nivå i Sverige vill medverka till att samma värdering och tentamensgiltighet kan komma till stånd inom Sverige mellan universitet och aktuella utbildningsinstitutioner. Jag skall överlämna berörda handlingar till statsrådet Moberg för ytterligare studier.

Herr talman! Som herr Källstad själv sade, ställer han i anledning av interpellationen en helt ny fråga. Den gäller tillika ett konkret fall, som det ju grundlagsenligt inte är särskilt lätt att diskutera i kammaren. Det enda råd jag kan ge herr Källstad är att om han eller det omnämnda seminariet har några speciella önskemål eller förslag i denna fråga får man väl på sedvanligt sätt framföra dem i en skrivelse direkt till departementet. Låt mig bara principiellt säga att det självfallet inte skall vara så att den nordiska tentamensgiltigheten skall användas på så sätt, att man bollar ett svenskt ärende över det norska Kirkeog undervisningsdepartementet och dess värderingar. För detta är inte den nordiska tentamensgiltigheten avsedd.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig dels vilka överväganden och motiv som ligger till grund för regeringens beslut om tillstånd för SJ att lägga ned persontrafiken på järnvägslinjen Bollnäs— Orsa, dels i vilken omfattning ersättningstrafik kommer att ordnas och vägar att upprustas, dels vilken inverkan nedläggningen kommer att få på sysselsättningen för bl.a. SJ-personalen. Järnvägslinjen Bollnäs—Orsa tillhör den olönsamma delen av SJ:s bannät och ingår bland de linjer för vilkas drift särskild ersättning utgår. Linjens andel i den s.k. kollektivbiljetten uppgår för närvarande till drygt 2 miljoner kronor per år. Trots att en rad åtgärder under årens lopp vidtagits för att förbilliga driften, har underskottet ökat, mycket beroende på ett ovanligt stort trafikbortfall. I överensstämmelse med gällande trafikpolitiska riktlinjer har SJ undersökt möjligheterna att ordna transportförsörjningen på ett mindre kostsamt sätt än med järnväg. Undersökningen ledde till att SJ i september 1967 begärde tillstånd att lägga ned persontrafiken. Efter sedvanlig beredning gav regeringen i december 1970 SJ det begärda tillståndet. För att trygga kravet på en tillfredsställande transportförsörjning angav regeringen vissa förutsättningar för nedläggningen. Tillståndet gäller sålunda under förutsättning först och främst att ersättningstrafik ordnas. Detta skall ske i första hand genom ökat turantal dels i SJ:s busstrafik på linjen Bollnäs-Edsbyn, dels i den trafik som Dala Buss AB bedriver på sträckan Orsa—Furudal—Dalfors. I övrigt får man anlita de övriga busslinjer som redan nu trafikerar området. Antalet turer i busstrafiken blir t.ex. mellan Bollnäs och Alfta 150 turer i veckan, mellan Bollnäs och Edsbyn 135, mellan Orsa och Furudal 16 samt mellan Orsa och Skattungbyn 70 turer per vecka. Stationerna i Alfta, Edsbyn och Furudal kommer fortfarande att vara bemannade. SJ skall vidare medverka till att väntlokaler eller regnoch vindskydd för resande hålls tillgängliga på vissa i beslutet angivna platser. Godstrafiken berörs inte av trafikomläggningen. I regeringens beslut anvisas vidare extra anslag för de vägupprustningar som bedömts erforderliga i sammanhanget. Sålunda anvisas 600 000 kronor för att förbättra och förstärka väg 296 mellan Orsa och Dalfors och för anordnande av busshållplatser på sträckan. Vidare anvisas 600 000 kronor för liknande åtgärder på väg 605 Ovanåker—Alfta. I beslutet anges att nedläggningen inte får företas förrän dessa vägupprustningar i allt väsentligt slutförts.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min interpellation. I anslutning härtill vill jag göra några kommentarer. Trots att frågan om nedläggning av persontrafiken på järnvägslinjen Bollnäs— Orsa avgjordes av regeringen redan i december förra året har jag funnit det motiverat och angeläget att få veta vilka överväganden som har legat till grund för beslutet. Av interpellationssvaret framgår att driftsunderskottet på linjen uppgår till 2 miljoner kronor per år. Orsaken till det stora underskottet anges vara ett ovanligt stort trafikbortfall. Dessa siffror är ju fakta som man inte kan komma förbi, och det är tydligen detta som också har avgjort järnvägens öde. Jag har ett minne av att kommunikationsministern i annat sammanhang slagit ut kostnaden för kollektivbiljetten per resande och kommit till rätt stora siffror per capita. Men så länge beslutet inte har gått i verkställighet kan man ändå hoppas att regeringen kan ompröva den här frågan. Vad jag vill åberopa i sammanhanget är ju att statens järnvägar tidigare sagt att det inte endast är trafikunderlaget som avgör om en järnvägsdel skall läggas ned eller ej. Det kunde också tänkas föreligga motiv att behålla en viss linje fastän den är trafiksvag, och ett sådant motiv som jag kan tänka mig är behovet av lokaliseringspolitiska insatser. Jag vet också att det från Dalabänken finns andra motiv att anföra. Järnvägen Bollnäs—Orsa har sin sträckning i de delar av Hälsingland och Dalarna som hör till stödområdet och som således kan påräkna regionalpolitiska insatser från statsmakternas sida. Min första fråga måste därför bli, i vad mån indragningen av persontrafiken på banan kommer att bedömas få en negativ inverkan på möjligheterna och intresset för lokaliseringspolitiska insatser från samhällets sida. Min andra fråga är huruvida regeringen även i ett längre perspektiv är på det klara med att nedläggningen inte stör denna möjlighet. Den måste vi nämligen betrakta som rätt väsentlig och viktig i detta sammanhang. På Hälsinglandssidan har vi Bollnäsregionen med tätorterna Alfta och Edsbyn, vilka visat en god expansiv utveckling som enligt vår uppfattning inte får äventyras genom att staten med den ena handen tar tillbaka vad man tidigare gett med den andra. Skulle nedläggningen av persontrafiken leda till sådana konsekvenser, kan det rent av vara försvarligt att samhället även i fortsättningen satsar pengar på ”kollektivbiljetten” för att bibehålla trafiken. Det skulle vara lugnande om kommunikationsministern i dag kunde ge ett klart besked om huruvida man i kanslihuset är beredd att i god tid möta sådana konsekvenser genom andra åtgärder. Visserligen kan kommunikationsministern hänvisa till de förutsättningar som gäller för nedläggning av persontrafiken, nämligen kravet på en tillfredsställande trafikförsörjning genom en utökning av antalet turer i busstrafiken och en upprustning av vägnätet. Båda dessa förutsättningar, herr kommunikationsminister, hälsar jag med tillfredsställelse. Men såvitt jag förstår kommer efter nedläggningen av persontrafiken ändå att saknas en direktförbindelse Bollnäs—Furudal—Orsa, och för resande på den linjen kommer uppenbarligen en försämring att inträda. Därtill kommer, om jag inte är fel underrättad, att SJ endast de tre första åren svarar ekonomiskt för ersättningstrafiken. Därefter får vederbörande bussföretag svara för ersättningstrafiken. Då föreligger det risk för att en indragning av busstrafiken kan bli aktuell sedan de tre åren gått. Jag hoppas därför att statsmakterna är beredda att då på något sätt gå emellan för att inte äventyra berörda orters dragningskraft för lokalisering av företag så att man får möjligheter till ökad sysselsättning inom dessa regioner. Herr talman! Jag uppskattar att regeringen så bestämt som den gjort bundit nedläggningen vid kravet på ersättningstrafik och vägupprustning. Det är i detta sammanhang väsentligt. Jag tycker också att det är utsagt på ett sådant sätt från regeringens sida att vi har all anledning att lita på dessa uppgifter. Vägen Ovanåker—Alfta behöver under alla förhållanden upprustas, och beträffande vägen Orsa—Dalfors torde förhållandet vara detsamma. Jag är dock något rädd för att de anvisade medlen inte kommer att räcka för en sådan upprustning, men då förutsätter jag att nya anslag kommer att ställas till förfogande för respektive vägverk, så att vägarna 296 och 605 får en tillfredsställande upprustning. Avslutningsvis vill jag rent allmänt framhålla att de orter som drabbas av en järnvägsnedläggelse, eller som i detta fall en indragning av persontrafiken, alltid gör en förlust. I den kollektiva trafiken får ändå järnvägen än så länge anses vara överlägsen andra färdmedel, åtminstone på vissa längre sträckor. Betydelsen av detta tror jag att inte minst vi som sitter i detta hus erfarit under den tid som tågstrejken pågått. När det gäller resandefrekvensen och olönsamma bandelar finns det måhända också en annan sida av problemet, nämligen SJ:s taxepolitik. Det problemet skall vi inte diskutera i dag; jag vill bara säga att SJ börjar kanske nå den gräns där man får räkna med ett allt större trafikbortfall och ytterligare försämrad lönsamhet på grund av de höga biljettpriserna. Herr talman! Detta var de kommentarer som jag ville göra till svaret.

Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! SJ:s betydelse måste ses i ett större sammanhang och får inte bara bedömas företagsekonomiskt. Jag vill ge några exempel på vad en nedläggning kan få för effekter för en bygd. Ore-Orsa kommunblock ligger inom stödområdet. Staten satsar lokaliseringspengar, men en järnvägsnedläggelse verkar i motsatt riktning — som en tillbakagång för kommunerna. Man saknar helhetsbedöm - ningen. Nedläggningen av Orsa—Bollnäs-banans persontrafik har väckt stark opposition i Dalarna. Länsstyrelsen, planeringsrådet och de berörda kommunerna har protesterat kraftigt. Orsa-Ore socialdemokrater har antagit en protestskrivelse som finns publicerad i Dala-Demokraten den 16 januari i år. Jag ber att få citera delar ur brevet: ”Det är med stor besvikelse vi socialdemokrater i Orsa och Ore arbetarekommuner ser denna nedläggning av persontrafiken på järnvägen Orsa-Bollnäs, som man så hastigt beslutat sig för utan att i demokratisk ordning diskutera frågan med berörda parter. Man får en känsla av att man medvetet försöker föra människorna bakom ljuset här uppe. Vad föreslår man i stället för att vi i glesbygd skall få samma service? Jo, en väg mellan Furudal och Skattungbyn skall förbättras för 600 000 kronor. Nog trodde man eller hoppades i alla fall, att statliga myndigheter hade något begrepp om vad det kostar att bygga vägar i dag. Det rimmar väldigt dåligt med att Orsa nu tillhör det inre stödområdet där man från statens sida har sagt att man med statliga medel skall satsa på lokaliseringsstöd till befintlig industri och nyetablering. Vi socialdemokrater i Orsa och Ore hade nog inte tänkt oss denna negativa åtgärd som svar. När det gäller SJ:s trafikpolitik tror vi inte att man med folket bakom sig har täckning för det resonemang som herrar Norling och Peterson för fram. Vi i dessa glesbygdsområden får sitta emellan därför att man inte som på en del andra områden inom den statliga sektorn är villig att via skattsedeln finansiera SJ, utan tror att man kan driva enligt målsättningen självbärande företag. Denna målsättning borde med det snaraste omprövas.” Ett av de viktigare argumenten för Ore kommun när den valde Orsa framför Rättvik till kommunblockspartner var just järnvägsförbindelsen. Vägen från Ore till Rättvik är mycket överlägsen den till Orsa, men järnvägsförbindelsen till Orsa bedömdes som så värdefull att man efter folkomröstning hellre vände sig dit. Den brådstörtade nedläggningen av persontrafiken har väckt bestörtning, och starka krafter i Ore försöker nu få beslutet om kommunsammanläggningen ändrat. Det är främst skolbarnens säkerhet och hälsa man tänker på när man försöker få behålla rälsbussarna. 80 barn reser nu dagligen snabbt och bekvämt till högstadieskola och yrkesskola i Orsa och kan åka vidare till gymnasium och fackskola i Mora. Efter en nedläggning skulle de i stället få åka buss på en krokig och trafikfarlig väg med många utfarter. Vägdirektören i länet anser att de 600 000 kronor som anslagits till den 34 km långa vägen är helt otillräckliga för att få en hög standard. En sådan omläggning skulle kosta flera miljoner kronor. 1963 års trafikpolitik skulle innebära att varje trafikgren själv fick bära sina kostnader. Men gör någon trafikgren det i dag? Vägkostnadsutredningen arbetar fortfarande. Man saknar alltså möjlighet att bedöma vad vägtrafiken egentligen kostar samhället. Det kan inte vara rätt att statens järnvägar ensamma skall göra snäva företagsekonomiska kalkyler och vara tvungna att jämföra sin lönsamhet med trafikgrenar som inte behöver räkna med alla kostnader de förorsakar det allmänna. Regeringen borde inte tillåta någon järnvägsnedläggelse förrän vägkostnadsutredningen är klar och SJ:s lönsamhet kan ses i ett större samhällsekonomiskt sammanhang och bedömas i sin helhet.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Eriksson i Bäckmora sade, att jag vid den allmänpolitiska debatten i detta hus under senare delen av januari hade anledning att i ett annat sammanhang något beröra järnvägslinjen Bollnäs—Orsa som ett exempel i ett mera totalt trafikpolitiskt perspektiv. Jag nämnde då vissa siffror, som jag, herr talman, vill tillåta mig att upprepa i dag. Intäkten per resa på linjen Bollnäs—Orsa utgör i medeltal 3:50 kronor, medan kostnaden i medeltal per resa går upp till 37 kronor.

Vi har då konstaterat att man i det här området kan skapa sådana möjligheter genom en vettigt upplagd ersättningstrafik.

Låt mig understryka än en gång att godstrafiken inte berörs av denna omläggning. Olika åtgärder kommer att vidtas för att trygga styckegodstransporterna. Även i det fallet ger regeringens beslut klara besked. Om det finns möjligheter att ordna trafiken med bussar till väsentligt lägre kostnad — vi behöver inte precis tänka bara på linjen Orsa—Bollnäs i det ögonblicket — är det knappast försvarligt att bibehålla en kostsam spårbunden trafik. Det är ju när allt kommer omkring ändå fråga om att sätta in samhällets resurser på rätt sätt. I detta sammanhang är det väl angeläget att, som svar till herr Eriksson i Bäckmora, konstatera att beslutet, såvitt jag förstår, inte ett ögonblick och inte i något sammanhang kan strida mot våra regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska målsättningar.

Nej, naturligtvis finns det inte något som helst motsatsförhållande i detta. När herr Eriksson frågar om indragningen av persontrafiken mellan Bollnäs och Orsa kommer att medföra ett sämre klimat — om jag får använda det ordet — i dessa sammanhang i framtiden för den här bygden, måste naturligtvis svaret bli nej.

Nog måste dessa pengar göra större nytta på det sättet än genom att så att säga slussas ut i ett sammanhang där man kan få samma service på annat sätt.

Som svar på det vill jag säga att vi ägnade mycket stor uppmärksamhet åt denna sak vid beredningen av ärendet. Det kan vara värdefullt, eftersom herr Eriksson tar upp detta problem, att ägna någon minut åt att redovisa den bild vi därvid fått av de aktuella resebehoven. Resandetrafiken på linjen Bollnäs—-Orsa domineras — vilket är bekant åtminstone för dem som bor i trakten — av ett sextiotal skolelever, som reser på månadsbiljett mellan Furudal och Orsa, och resande med vanliga biljetter på sträckan Bollnäs—Edsbyn. På den mellanliggande sträckan som herr Eriksson har i tankarna, alltså mellan Furudal och Edsbyn, är resandetrafiken av synnerligen obetydlig omfattning. Det rör sig om ett tiotal resor per dag i medeltal, varav cirka fem är genomgående mellan å ena sidan Mora och Orsa och å andra sidan Bollnäs och platser i mellersta och norra Norrland. För dessa trafikanter finns alternativa resemöjligheter via Gävle eller Avesta. Övriga resor inom det aktuella området är rena lokalresor för vilka transportförsörjningen ordnas dels genom att de nyinrättade turerna från Orsa sträcks ut till Dalfors, dels, som jag nämnde i svaret, genom de övriga busslinjer som redan i utgångsläget trafikerar området. Resemöjligheter kommer alltså att finnas, men turtätheten måste givetvis anpassas efter trafikunderlaget. Det finns inget underlag för genomgående trafik. Det kommer enligt vad man nu kan bedöma inte att finnas för den blivande busstrafiken, och det finns ännu mindre för järnvägen, vilket är en bidragande orsak till den stora belastning som den spårbundna trafiken utgjort på samhällsekonomin. Vad beträffar de vägpengar som läggs ut enligt detta beslut kan man alltid tvista om vad som är rimligt att lägga ut, vad som kan vara för litet eller för mycket. Jag vill bara erinra om att SJ från början, efter samråd med vägverket, begärde sammanlagt 450 000 kronor för punktförbättringar på dessa vägar. Men vi fann vid vår beredning av detta ärende i departementet, att vi borde göra en rejäl satsning på vägarna, och regeringen har därför, som jag nämnde i svaret, anvisat sammanlagt 1,2 miljoner kronor för olika förstärkningsoch förbättringsarbeten. Såvitt vi vet i dag skall pengarna räcka.

Fru Hambraeus reste ett par frågor som det också kan vara värt att ta upp. Det gällde snabbheten i ärendets handläggning. Om jag fattade fru Hambraeus rätt föll hennes ord ungefär så, att man i den berörda bygden blev överraskad över att helt plötsligt ställas inför ett sådant här beslut. Beredningen påbörjades för tre år sedan, och har man den uppfattningen att en beredningstid på tre år innebär att man blir tagen på sängen, så skall vi väl inte förlänga den diskussionen. Men det är alltså tre år sedan vi tog de första kontakterna med bygden — med länsstyrelsen, med beslutande organ — och sedan har det varit en fortlöpande beredning mellan departementet, SJ, länet och kommunerna. Jag kan inte ge något annat svar än denna redovisning av vad som ägt rum. Frågan om Ore kommun i samband med kommunsammanläggning skulle sammanföras med Orsa eller med Rättvik kan också förtjäna en kommentar i marginalen. Jag har följt denna debatt i den lokala pressen och tagit del av vad som sagts och skrivits. Ore kommuns centralort, Furudal, har nu två tåg in till Orsa på morgonen, som går med bara drygt en timmes mellanrum, och ett tåg tillbaka på eftermiddagen. Till Rättvik har man sju förbindelser om dagen, och från Rättvik går sex bussar per dag. Ore kommun har alltså väsentligt bättre förbindelser mot Rättvik än mot Orsa. Den enda förändring som nu sker i detta avseende, när man lägger ned persontrafiken på järnvägen, är att de båda morgontågen slås samman till en bussförbindelse och att eftermiddagståget ut från Orsa ersätts med buss. Men mot Rättvik har man givetvis fortfarande tretton förbindelser per dag. Det är alltså, om vi ser på Furudals förbindelser åt olika håll, inget tvivel om var man har de livligaste kontakterna.

Herr talman! Det är klart att alla dessa indragningar när det gäller även persontrafik är irriterande för de människor som berörs. Jag kan som exempel nämna skolbarn, som är beroende av denna trafik, och även pensionärer som kanske inte har möjlighet att åka med privat bil. Jag skall inte lägga mig i detta enskilda fall. Men jag tänker på att godstrafiken ändå går på detta område och att det finns spår, så att det faktiskt skulle vara möjligt att bedriva en persontrafik. Då tycker jag att man skall vara mycket försiktig innan man tar ett sådant här steg, framför allt när det gäller de långa avstånden. Kommunikationsministern sade att det går att ordna bekväma förbindelser även genom landsvägsbussar. Ja, är det möjligt att göra det? Vi har ju också ett område inom inlandsbanans sträckning som kanske kommer att beröras — det är inget beslut fattat. Går det att ordna bekvämare förbindelser genom att låta människorna slänga i en landsvägsbuss 19-20 mil än genom att låta dem åka t.ex. rälsbuss? Jag tror att det sistnämnda färdmedlet är bra mycket bekvämare. Vi vet också hurdan trafiken kan vara på våra vägar — och hurdana vägarna många gånger är — samt att landsvägstrafiken är ansträngd och beroende av väder, vind och väglag osv. Nu är jag i alla fall glad över att nedläggningar inte skall få komma som en överraskning och att myndigheterna skall få yttra sig i trafikfrågor av detta slag. Jag tycker också att hänsyn så långt möjligt skall tas till befolkningen i berörda bygder framför allt vid industrilokaliseringar och liknande. Det får inte bli någon ytterligare försämring av kommunikationerna! Tvärtom har vi i ett glesbygdsområde eller i ett samhälle rätt att fordra en tillfredsställande service i det fallet. Jag har velat understryka detta mycket starkt, därför att en indragning av persontrafiken även på Inlandsbanan väl så småningom kommer att aktualiseras. Den trafiken har ju länge varit i farozonen. Jag hoppas verkligen att de synpunkterna tas med i beräkningen, när man planerar en sådan drastisk åtgärd som att lägga ned persontrafiken över så långa sträckor som ett 20-tal mil och ersätta den med landsvägsbussar.

Herr talman! Kommunikationsministern gav här en del kompletterande upplysningar med anledning av de frågor jag ställde i mitt första anförande, och det är jag tacksam för. Det bidrog säkerligen till att ytterligare stärka uppfattningen att man i regeringen vill försöka motverka de nackdelar som onekligen uppstår när persontrafiken på en järnväg läggs ned. Jag instämmer också med kommunikationsministern i att regeringen har försökt att vidta en rad sådana åtgärder som är ägnade att motverka de nackdelar som kan befaras. Vad som här sades om väntlokaler och vindskydd för resande är sålunda något nytt. Det var första gången jag hörde det i samband med en redovisning av omständigheterna kring järnvägsnedläggningar. Det är värdefullt att vi har fått veta det. Orsaken till att jag tog upp de lokaliseringspolitiska aspekterna i detta fall var att när man börjat göra trafikinskränkningar på en viss bandel, så frågar sig ortsborna, näringslivets företrädare och företagarna där omedelbart: När kan nästa åtgärd väntas, och vad kommer den att innebära? Nästa gång kan det nämligen vara fråga om att lägga ned godstrafiken på järnvägen i fråga, och då blir det ännu allvarligare ur industriell synpunkt och ur lokaliseringssynpunkt. Sedan noterade jag vad kommunikationsministern sade, nämligen att det finns möjligheter att genom fraktbidrag och stödbidrag m.m. förstärka näringslivet ytterligare i de områden det här gäller. Det tycker jag att vi kan ta fasta på när det gäller de rent lokaliseringspolitiska synpunkterna. Herr talman! Med detta ber jag att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag vill bara säga att redan när Ore beslöt att gå till Orsa var bussförbindelserna till Rättvik så mycket bättre som det här sades, och det visar ju vilken oerhörd vikt man i Ore tillmätte järnvägsförbindelserna. Där spelar främst säkerhetsfrågan in för de skolbarn, som måste färdas fram och tillbaka varje dag, men också det faktum att den spårbundna trafiken är så mycket mindre tröttande för barnen än landsvägsresor, när de måste resa fram och åter varje dag.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan har frågat mig vilka skäl och principer som ligger till grund för den målmedvetna trend att lägga ned poststationer som varit rådande under de senaste åren samt om jag är beredd att medverka till att större hänsyn tas till lokaliseringspolitiska och geografiska skäl än som nu sker för att bibehålla poststationer. I riksdagen har tidigare i olika sammanhang redogjorts för den omfattande utbyggnad av lantbrevbäringsnätet som pågått sedan flera år tillbaka och för de förbättringar av lantbrevbärarnas service som successivt genomförts. Sålunda har den sammanlagda linjelängden sedan början av 1950-talet i det närmaste tredubblats, och den är nu över 173 000 km. Under de senaste tio åren har 88 000 hushåll, som tidigare inte hade någon postutdelning alls, erhållit lantbrevbäring. Ytterligare 119 000 hushåll har fått förbättrad service på annat sätt, t.ex. genom att de fått närmare till sina postlådor då lantbrevbäringslinjer har sträckts ut. För närvarande betjänas ca 580 000 fasta hushåll och 135 000 tillfälliga hushåll av lantbrevbärare. Utbyggnaden har gjorts möjlig genom att postverket successivt övergått till lantbrevbäring med bil. Numera används bil på nära 97 procent av linjelängden. Även den service lantbrevbärarna ger sina kunder har successivt förbättrats, och lantbrevbärarna fungerar numera som rullande postanstalter. Således söker lantbrevbäraren upp kunder, som bor inom 200 meter från hans färdväg, för att lämna värdepost m.m. För något år sedan fick kunderna vid de bilreglerade lantbrevbäringslinjerna särskilda signalbrickor med vilkas hjälp de kan kalla till sig lantbrevbäraren vissa dagar i veckan när de vill göra postgiroinbetalningar, skicka värdepost eller liknande. Samtidigt förbättrades också postsparbanksservicen så att lantbrevbärarna numera ombesörjer insättningar och uttag på postsparbanksböcker på samma sätt som sker på en postanstalt. För närvarande undersöker postverket — i samarbete med glesbygdsutredningen och Svenska kommunförbundet — möjligheterna att införa varudistribution som en reguljär arbetsuppgift för lantbrevbärare. Distributionen skulle i första hand gälla livsmedel och andra varor som man normalt köper i livsmedelsbutiker samt läkemedel, men även annan samhällsservice kan bli aktuell. När lantbrevbäringen byggs ut, ersätter den i stor utsträckning befintliga fasta postanordningar. Finns redan tidigare postutdelning inom området inlemmas denna i den nya lantbrevbäringen. Genom den rationalisering som på detta sätt bedrivs jämsides med utbyggnaden av lantbrevbäring kan utbyggnad och serviceförbättringar genomföras utan kostnadsökning för postverket och dess kunder. I god tid innan postverket beslutar i ärenden rörande utbyggnad och rationalisering av landsbygdens postanordningar tar verket kontakt med vederbörande kommunala myndigheter som också bereds tillfälle att skriftligt yttra sig. Om så önskas deltar representanter för postverket i sammanträden med kommunrepresentanter eller i informationsmöten med kunderna. Kontakter tas också med länsstyrelsernas planeringsavdelningar. Ett av de främsta syftena med dessa kontakter är att diskutera ärendena just från lokaliseringspolitiska och näringspolitiska synpunkter.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Statsrådet lämnade en utförlig redovisning av den utbyggnad som skett av lantbrevbäringslinjerna och den förbättrade service som denna lär innebära. Det var intressanta siffror som statsrådet redovisade i svaret: 580 000 fasta hushåll betjänades genom lantbrevbäringslinjerna liksom 135 000 tillfälliga hushåll — det rörde sig om sommarhushåll. Denna utökning har dock även en annan sida, nämligen den omfattande nedläggning av poststationer som skett och som statsrådet elegant gled förbi med orden: ”När lantbrevbäringen byggs ut, ersätter den i stor utsträckning befintliga fasta postanordningar.” Under tiden den 1 juli 1969—30 juni 1970 minskade antalet postanstalter med 92. Under 1960-talet har den ”utbyggnad och rationalisering av landsbygdens postanordningar” som skett inneburit att drygt 1 200 postanstalter bortrationaliserats. Den 31 december 1960 hade vi nära 4 000 fasta postanstalter i riket. Den 31 december 1960 låg motsvarande siffra under 2 800. När man nämner dessa siffror bör man erinra om att det är fler än dessa 1 200 postanstalter som har försvunnit, eftersom det tillkommit en del nya postanstalter i inflyttningsregionerna. En postanstalt som försvinner innebär att en serviceanläggning tas bort, att ett fönster ut mot världen inte finns mer. Det är också ett namn som raderas ut; det finns möjligen kvar på en sistadagsstämpel i filatelisternas samlingar, kanske en stämpel på ett brev från en åldrig mor till något av hennes barn i en mer expansiv del av vårt föränderliga samhälle. Ett namn som försvinner! Det kan också vara ett stycke kultur som läggs till historiens blad. Ett exempel på detta är den föreslagna nedläggningen av poststationen i Stjärnsund i södra Dalarna, vilken jag nämnde i min interpellation. Namnet Stjärnsund är nära förknippat med namnet Polhem — den svenska mekanikens fader. Stjärnsund är också känt för sin klocktillverkning, som fortfarande pågår. Men historia och kultur har ju föga betydelse för många av vår tids rationaliseringsexperter. Trots detta vill jag ha sagt att den aspekten inte helt skall utelämnas när man diskuterar dessa frågor. Av statsrådets svar får man det intrycket att den utveckling som skett under 1960-talet — med nedläggning av befintliga fasta postanordningar och utbyggnad av den nya lantbrevbäringen — inneburit stora fördelar för allmänheten. Visst har lantbrevbäringen sina stora fördelar. Men trots detta passar den inte överallt. Människor som har erfarenhet av lantbrevbäringens välsignelser betackar sig för att få fara miltals till sina poststationer, som de ändå behöver besöka ibland. Avslutningsvis säger statsrådet i sitt svar att postverket, innan beslut fattas i ärenden rörande utbyggnad och rationalisering av landsbygdens postanordningar, i god tid tar kontakt med vederbörande kommunala myndigheter som bereds tillfälle att skriftligen yttra sig. Vad menas med »god tid» i detta sammanhang? Är det att på julafton få läsa i sin tidning att poststationen skall läggas ned den 1 april, alltså om tre månader. Så var det nämligen i det fall som utgör bakgrunden till min interpellation. För statsrådets och postverkets begrundan skall jag här ange några data. I skrivelse, daterad den 18 december 1970, anmälde postdirektionen i mellersta distriktet till drätselkammaren i Hedemora att man avsåg att genomföra viss omorganisation, innebärande bl.a. att Stjärnsunds poststation skulle läggas ned den 1 april 1971. Över denna skrivelse, som ankom till drätselkammaren den 22 december 1970, skulle eventuellt yttrande från kommunstyrelsen ha inkommit till postdirektionen senast den 1 februari 1971. Kommunstyrelsen avgav den 26 januari 1971 sitt svar, vari man anförde en rad erinringar mot indragningen av Stjärnsunds poststation. Samtidigt hemställdes att kommunstyrelsen skulle delgivas postdirektionens beslut, försett med besvärshänvisning. I en skrivelse från postdirektionen av den 8 februari 1971 — med ankomstdatum den 9 februari 1971 — till kommunstyrelsen framläggs därefter ett förslag till kompromisslösning: Stjärnsund blir kvar tills vidare. Svar begärdes om möjligt senast den 21 februari 1971. Med den tidtabellen — omändringen skall ske från den 1 april 1971 — måste man fråga sig, om vederbörande postmyndighet saknar kännedom om hur ett ärende bör handläggas på det kommunala planet. Kallelse skall utfärdas, samråd skall ske med berörd befolkning innan yttrande avges, osv. Det finns anledning, herr statsråd, att låta tidrymden »i god tid» bli betydligt längre än i det här relaterade fallet! Så till min andra fråga. Är statsrådet beredd att medverka till att större hänsyn än nu tas till lokaliseringspolitiska och geografiska skäl för att bibehålla poststationer? På detta svarar statsrådet att kontakter också tas med länsstyrelsernas planeringsavdelningar just med hänvisning till min frågeställning. Till detta skall jag foga den kommentaren, att det är angeläget att i en tid, då man sysslar med regionalpolitisk målsättning, vederbörande postdirektion verkligen tar dessa kontakter. Statsrådets svar är en målsättning som det är angeläget att leva upp till. Jag säger detta därför att man inte tar sådana kontakter på alla håll i dag, men jag hoppas att det skall bli så hädanefter. Det är ytterligt angeläget att så sker. Detta hoppas jag också att statsrådet ser till. Får jag till slut betona betydelsen av att när förändringar företas och poststationer dras in en bättre närkontakt hålls med av förändringarna berörd befolkning och att näringslivets synpunkter på närservice beaktas samtidigt med att vederbörande myndigheter får ge sina synpunkter på planerade förändringar. Härvid är det angeläget att tillse att de postala myndigheterna med sina rationaliseringar inte bryter ner vad andra myndigheter och övriga intressenter söker bygga upp. Jag ber, herr statsråd, att än en gång få tacka för svaret på min interpellation.

Herr talman! Det är givet att det finns ett samband mellan den diskussion som vi för i denna fråga och den som jag för en stund sedan förde med herr Eriksson i Bäckmora i anledning av hans interpellation om nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Bollnäs—Orsa. Det är självklart — vilket inte herr Carlsson i Vikmanshyttan har bestridit — att en kraftig utvidgning av lantbrevbärarverksamheten måste få konsekvenser för de fasta postanstalterna. Man kan inte gärna, såsom jag också betonat i svaret, införa en så förbättrad service som lantbrevbäringen enligt min uppfattning i många områden utgör och samtidigt behålla de fasta postanstalterna som det just varit meningen att byta ut mot denna andra form av service. Den statistik som herr Carlsson här redovisade beträffande nedläggningen av fasta postanstalter är riktig, men den måste ses i relation till det jag sagt om utökningen av lantbrevbärarlinjerna. Indragningen av en poststation betyder inte, herr Carlsson, att man definitivt stänger ett fönster mot bygden. Det skulle kunna vara rätt om ingenting annat sattes i stället. Men jag vill använda samma bildspråk som herr Carlsson och säga att samtidigt som man stänger ett fönster öppnar man hundratals andra genom den utvidgade lantbrevbärarverksamheten. Jag har i mitt svar framhållit — och det har inte heller bestridits av herr Carlsson — att den nya lantbrevbärarservicen inte alls är densamma som den forna tiders lantbrevbärare lämnade, utan en helt annan och förbättrad service.

Det är väl tvärtom de som vanligen stannar längst vid en successiv utflyttning tack vare den noggrannhet och grundlighet som vi från statsmakternas sida visar — och skall visa — vid behandlingen av så viktiga ting som kommunikationsfrågor. Om det sedan rör järnvägar, post eller annat är i det sammanhanget inte avgörande. I sin interpellation hänvisar herr Carlsson i Vikmanshyttan, såsom han här påpekade, till ett speciellt ärende, nämligen nedläggningen av postanstalten i Stjärnsund. Därför har det varit angeläget för mig att se på det fallet på ett annat sätt än jag eljest skulle ha känt mig manad till.

Man har då funnit, vilket framgick av mitt svar, att kunderna skulle få en mycket god postservice genom utbyte av nuvarande postanordningar mot lantbrevbäring, som i så fall skulle gå ut från Långshyttan. Den orten är den näst största inom Hedemora kommun och har ett serviceutbud — läkare, högstadieskola, tandläkare, apotek m.m. — som i viss utsträckning fyller kravet på kommuncentrumservice. Det är riktigt, som herr Carlsson säger, att Hedemora kommun har fått en fyllig redogörelse för ärendet i en skrivelse från postdirektionen i mellersta distriktet, daterad den 18 december 1970. Redogörelse för ärendet har också, som nämndes här, lämnats till lokaltidningarna. Men självklart ligger före denna tid, även om det inte officiellt har sagts ut, ett förberedelsearbete på själva orten. Det är inte postdirektionen i mellersta distriktet som en morgon överraskar poststationen i Stjärnsund med en skrivelse, utan denna fråga måste ha initierats i motsatt riktning, dvs. från Stjärnsund och upp till postdirektionen, vid en tidigare tidpunkt. Men efter den 18 december i fjol har ärendet diskuterats vid sammanträde med representanter för både länsstyrelsen och kommunstyrelsen. Jag anser därför att postverkets handläggning av fallet Stjärnsund är ett exempel på den omsorg som ägnas ärenden av det slag som jag här har redogjort för. Frågor om indragning av poststationer avgörs av chefen för det distrikt inom vilket postanordningen ligger, i detta fall alltså postdirektören i mellersta distriktet. Något beslut i ärendet rörande indragning av Stjärnsund har ännu inte fattats. Eftersom ärendet således för närvarande prövas av vederbörande regionala instans i postverket och då ärendet besvärsvägen sedermera kan bringas under Kungl. Maj:ts prövning vill jag naturligtvis inte nu deklarera någon ståndpunkt i själva sakfrågan. Vidare skulle jag vilja tillägga att jag personligen i min verksamhet har fått många bevis för att postverkets policy i dessa frågor är riktig och att den service som postverket håller på att bygga ut röner mer och mer uppskattning hos befolkningen på landsbygden. Och jag vill återkomma ännu en gång till vad jag inledningsvis nämnde om varudistributionen.

Man gör alltså detta i samma andetag som man inför lantbrevbäringen, vilken på ett helt annat sätt än nu kan ge service åt alla de människor som tidigare kanske både haft lång väg till den fasta postanstalten, och minst lika lång väg till apoteket eller livsmedelsbutiken.

Herr talman! Den kommentar som herr statsrådet nu gjorde var minst lika intressant som svaret på min interpellation, och den gav en vidare belysning av de frågeställningar vilka ligger i botten av detta spörsmål. Jag skall börja där statsrådet slutade genom att säga att jag inte berörde frågan om samordningen mellan post, varuhandel, persontransporter osv. i utpräglade glesbygdsområden. Jag avvaktar med stort intresse besked om att man skall kunna finna samordnade lösningar för att upprätthålla både reguljära kollektiva personoch godstransporter och ett underlag för att bevara dessa. Ett område i Kopparbergs län, som statsrådet och jag inte diskuterat men som vi kanske får anledning att ta upp i detta sammanhang, är Västerdalarna, där det finns en lång rad exempel på att transporter går sida vid sida och där problemen kanske skulle kunna lösas genom en samordning. Men självfallet får de aspekter som statsrådet anlade på detta spörsmål en mycket större betydelse i de verkligt utpräglade glesbygdsområdena, som finns i Norrlands inland liksom kanske till viss del också i övre Dalarna. Det råder självfallet ett samband mellan den fråga som jag ställt och den som herr Eriksson i Bäckmora nyss diskuterade med statsrådet. En gradvis utglesning av den offentliga servicen får också den konsekvensen att den pågående utflyttningen påskyndas. Man kan diskutera orsak och verkan i sådana fall, men om just postanstalten dras in i en bygd av detta slag, är det större risk för att hushållen flyttar ut. Exemplet Stjärnsund, som statsrådet gick in på, ger en bild av detta. En nedläggning av poststationen i Stjärnsund, där man nu diskuterar och hoppas på en kompromisslösning, skulle kunna innebära att inom en inte alltför avlägsen framtid en industri förflyttas därifrån och att Korsnäs-Marma AB:s förvaltning förläggs till en annan plats, liksom också att svårigheter skapas för bygdens befolkning i övrigt. Från dessa utgångspunkter är det väsentligt att den service som en poststation ger kan upprätthållas. Det var också anledningen till att vi fick inte bara en enhällig uppslutning från Stjärnsundsborna och från kommunen utan även stöd från länsmyndigheterna bakom kravet på att poststationen i Stjärnsund skulle bevaras. Jag vill emellertid betona att länsstyrelsens medverkan kom till stånd efter framställning från Stjärnsundsborna, icke från postverket. Beträffande tidpunkten när detta ärende aktualiserades kan jag vidare meddela att jag i dag på kommunkontoret i Hedemora fått bekräftat, att det kom till kommunens kännedom den 22 december 1970. Det är tre månader och åtta dagar före den planerade omläggningen av organisationen. Jag frågar mig fortfarande: Är det i god tid för att man skall hinna planlägga detta? Kommunikationsministern nämnde nyss att när man diskuterade nedläggning av en järnväg lämnades information tre år i förväg. Här har man, som sagt, haft tre månader. Det borde beredas längre tid för den planering som behövs innan sådana här förändringar vidtas. Jag skall ge kommunikationsministern rätt på en punkt — rätt skall vara rätt. Jag bor också så till att jag anlitar lantbrevbärningslinjen, det vandrande postkontoret, och det har sina fördelar. Man kan sätta ut sin bricka, och posten kommer in med sitt kontor, så att man kan klara sina uträttningar. Men man behöver också besöka det stationära postkontoret ibland, och det är därför jag reser invändningar — ett postkontor skall inte ligga alltför långt borta. Det skall ändock vara beläget inom någorlunda hyfsat räckhåll för kunderna. Det är också det diskussionen rör sig om i Stjärnsundsområdet, och jag tror att detsamma gäller i många andra områden i vårt land. Herr talman! Jag ber med detta att än en gång få framföra mitt tack till kommunikationsministern för de ytterligare synpunkter som han här anfört.

Herr talman! För att inte någon som helst diskussion fortsättningsvis skall behöva föras rörande den fixerade tidpunkten för ikraftträdandet av den här förändringen är det angeläget för mig att säga att det inte kan ligga någon prestige bakom postverkets agerande när det gäller inrättandedatum. Skulle det visa sig i det här fallet att de fortlöpande diskussionerna mellan postdirektionen och vederbörande kommun behöver ytterligare tid, så utgår jag som självklart från att man från postverkets sida är beredd att något rucka på den hittills fastställda tidpunkten.
Herr talman! Låt mig till det sista bara säga att frågan om nedläggning av poststationen i Stjärnsund är bara ett led i en större organisationslösning som omfattar inte bara delar av Hedemora kommun utan också delar av Avesta kommun. Efter vad som förevarit i det här ärendet och sedan interpellationen framställdes i riksdagen har postdirektionen presenterat en kompromisslösning som jag vet att i varje fall kommunstyrelsen för sitt vidkommande har accepterat och som innebär att man får behålla poststationen i Stjärnsund åtminstone fram till 1975. Men det var ju principfrågorna som jag framför allt ägnat mig åt, och jag tyckte att Stjärnsund kunde vara ett gott exempel på vilka motiv som ligger bakom indragningar av poststationer. Man får inte överallt, som i Stjärnsund, gehör för de lokala synpunkterna. Det visar ju det antal nedläggningar som skett. Jag hoppas att den omsorgsfulla behandling som skett av Stjärnsundsärendet, tack vare insatserna från olika håll, kommer att tillämpas överallt i fortsättningen. Det är angeläget i dessa väsentliga frågor.

Herr talman! Min mening är inte att förlänga debatten, men det exempel som kommunikationsministern tog och som gällde poststationen i Hulån i Dala-Järna är inte jämförbart med Stjärnsund. Hulån har relativt korta avstånd både till Vansbro som är centralort och till Dala-Järna som i viss mån också är serviceort för dem som bor i Hulån. Det rör sig här om bara några kilometer åt båda hållen. I Stjärnsund ligger det annorlunda till, om jag får ta detta exempel. De människor som diskuterar dessa frågor i Stjärnsund har redan blivit delaktiga av lantbrevbäringens fördelar, men ändå önskar de ha poststationen inom räckhåll. Två fall är sällan precis lika, men det var ändå en värdefull och intressant synpunkt på problemet som kommunikationsministern gav genom att berätta om fallet Hulån. Man börjar kanske i många angelägenheter en diskussion med förutfattade meningar, men när man får del av hur det verkligen förhåller sig, ser man på ett annat sätt på frågan. Det har jag förståelse för när det gäller Hulån.

Herr talman! Genom statliga förordningar med syfte att hindra spridning av sjukdomar av epidemisk karaktär söker man skydda den svenska befolkningen. Bland dessa sjukdomar ingår salmonella. För att vid fördelningen av bostadskvoten mellan i första hand länen och i andra hand olika regioner inom länen?

Fru talman! Herr Hamrin har i interpellation frågat mig, om jag vidhåller min uppfattning att frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna inte kan upptas till behandling förrän länsberedningen utfört sitt uppdrag och om så inte är fallet vad jag avser att taga för initiativ. Mitt svar på herr Hamrins interpellation är kort och gott att jag inte har ändrat uppfattning i frågan.

Fru talman! Även för att komma från herr Sträng är svaret på min interpellation ovanligt kort och kärnfullt. När jag nu tackar finansministern för svaret kan jag, fru talman, inte underlåta att säga att jag själv inte kommer att bli lika koncentrerad. Om inte teknikens under hade strejkat, skulle jag här på TV-skärmen ha visat en skattetablå, där den kommunala utdebiteringen under de senaste elva åren hade framtonat. Nu får jag nöja mig med att dra ut några siffror från vissa år. Vi börjar med 1960. Då var den kommunala utdebiteringen på primärkommunen 10:85, på församlingen 0:77 och på för behandling av frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun landstinget 4:38. Det ger i medeltal en summa av 14:63. Vi kan sedan ta mitten på decenniet, år 1965: kommunal utdebitering 12:18, församlingen 0:80 och landstinget 5:95. Den totala kommunala utdebiteringen var i medeltal 17:25. År 1970 var den kommunala utdebiteringen 14:18, församlingen 0:82 och landstinget 8:06, total kommunal utdebitering i medeltal 21:00. Och så kommer vi fram till 1971 med en utdebitering på kommunen av 14:05, församlingen 0:82, landstinget 8:60 samt total kommunal utdebitering på i medeltal 22:54, dvs. en ökning från föregående år på 1:54 — den största ökningen under den tidsperiod som jag nu har nämnt några siffror ifrån. Detta borde ur många synpunkter sett vara en intressant fråga för finansministern — och jag tolkar inte det korta svaret på det viset att de här problemen inte intresserar finansministern. Till en början kanske det bör påpekas att den kommunala utdebiteringen i mycket stor utsträckning är ett låglöneproblem. Den statliga skatten utgår ju efter en progressiv skala, vilket inte är fallet med den kommunala skatten. Nu kan man fråga sig vad en sådan kraftig stegring i kommunalskatten kan bero på. Beror den på slösaktiga kommuner som bygger skrytbyggen eller beror den på andra faktorer? Jag skall inte förneka att det i kommunsammanslagningens tidevarv har förekommit kommunala byggen som kunde ha varit bättre planerade, men här ligger endast en försvinnande liten del av förklaringen till denna skatteutveckling. Vi har på det kommunala området — jag tänker härvid främst på landstingen, vilkas ekonomi jag för egen del är mest insatt i — utgifter som är direkt pålagda av staten. Vi har ett statsbidrag till dessa utgifter vars storlek bestäms på riksplanet. Vi har vidare tänkbara möjligheter till en finansiering lånevägen som också styrs från riksplanet. Det innebär att den styrning av både den primärkommunala och den landstingskommunala finansieringen som utövas från riksplanet direkt återfaller på kommunernas möjligheter att finansiera sin verksamhet. Det blir alltså skattesatsen som får ta stöten. Jag kan nämna ytterligare några siffror som belyser kommunernas situation för närvarande. Den kommunala utgiftsstegringen har varit snabbast under 1960-talet, som var den period jag berörde i skattesam manhang. De kommunala utgifterna ökade från 10 miljarder kronor 1962 till 26,5 miljarder kronor 1969 under det att statens utgifter ökade från 19 miljarder kronor 1962 till 38 miljarder kronor 1969. Också den statliga utgiftsökningen är ovanligt kraftig, men den är ändock procentuellt sett ingalunda i nivå med kommunernas. Vad är det som bär skulden för de ökade utgifterna på det kommunala området? Ja, kommunerna har fått ökade uppgifter. Jag kan som exempel nämna mentalsjukvården, provinsialläkarverksamheten och om sorgsstyrelsens arbetsfält, som tillkommit på sistone, vidare på det primärkommunala området bostadsförsörjningen, skolfrågorna och mycket annat. Jag är inte ute för att kritisera vad som här har beslutats på riksplanet. Jag har själv sedan tidigare ett ansvar för åtskilliga av besluten, och det ansvaret skall jag inte springa ifrån. Men samtidigt som man överför uppgifter från staten till kommunerna bör man se realistiskt på innebörden härav ur finansiell synpunkt. Vi har haft överläggningar rörande mentalsjukvården, där bidragen ingalunda har täckt de utgifter som landstingen har fått dras med. Vi har funnit att utgifterna för provinsialläkarverksamheten, vilken överförts från stat till kommun, för mitt eget landsting numera uppgår till ungefär 10 miljoner kronor årligen. Det är en direkt merutgift som pålagts kommunerna.

Inte heller jag vill på något sätt hejda denna upprustning, men samtidigt är det väl ganska klart att man behöver se över det sätt varpå upprustningen utgiftsmässigt skall täckas. Långtidsutredningen är, efter vad jag kan se, ganska optimistisk då det gäller den kommunala expansionen. För perioden 1965-1970 redovisas en ökning på 8,9 procent, och utredningen räknar med att ökningen under tiden 1970—1975 skall stanna vid 3,3 procent. Ingen vore mera tacksam än jag, om långtidsutredningen skulle få rätt, men åtskilligt talar nog för en annan utveckling. Huvuddelen av kommunernas utgifter faller på den statligt reglerade sektorn, och kommunerna har faktiskt inte möjlighet att ta några större egna initiativ i dagens läge. Det finns helt enkelt inte ekonomiskt utrymme för sådana initiativ, och då kan man kanske med ett visst beklagande konstatera att den kommunala självbestämmanderätten har blivit ganska kringskuren. Det hör alltså ihop med vad jag sade tidigare: statsbidragen har inte följt med i utvecklingen och täcker inte de ökade kommunutgifterna. Vad har då hänt på det här området? Jag kan inte tolka finansministerns mycket korta svar på annat sätt än att finansministern så många gånger blivit påmind om den här problematiken att det är litet tjatigt att ta upp den igen. Men förspelet är helt enkelt det att 1969 beställde riksdagen en utredning rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.

Jag kan förstå finansministern, när han säger i direktiven till länsberedningen att vi väl ändå först får utreda arbetsfördelningen mellan stat och kommun, sedd i litet längre perspektiv. Innan man vet vem som skall utföra det ena och det andra, kan man ju inte på längre sikt klara ut kostnadsfördelningen.

Det är de närmaste fem åren som kommer att bli oerhört kritiska för skatteutvecklingen för både landsting och primärkommuner. Fru talman! Jag bör också i detta sammanhang påminna finansministern om en uppvaktning från Kommunförbundet som verkställdes i juni 1970. Där tog man upp dessa problem och påpekade allvarligt hur viktigt det var att få en lösning på dem. Jag skall sluta med att upprepa vad jag redan sagt, nämligen att vi inte kan vänta på länsberedningens betänkande beträffande arbetsfördelningen mellan stat och kommun. Först måste vi få frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun ordnad på kortare sikt. Det är nu som vi bör ta upp dessa frågor för att finna en vettig lösning.
Fru talman! Jag förstår den pina och plåga och oro som gärna kommer till uttryck i denna och liknande interpellationer.

Tänker man denna tanke vidare, kommer man emellertid gärna till uppfattningen att om staten skall ta på sig utgifter som i dag ligger på kommunerna, måste staten ta dessa pengar från något håll.

Det har precis samma effekt för den lågavlönade. Det blir möjligen en alldeles extra effekt om han betalar över en höjd indirekt beskattning i stället för via höjda priser. Det ställer nämligen till med en högre grad av oro i hans revanschkänslor som löntagare, eftersom levnadskostnadsindex avläser skattehöjningen på prissidan och på mervärdeskattesidan, medan levnadskostnadsindex är oberoende av höjningarna av den direkta kommunalskatten.

En sak måste jag under alla omständigheter hålla på: där beslutförheten ligger skall också det ekonomiska ansvaret ligga. I sista hand är det alltså en fråga om en fördelning av arbetsuppgifterna. Man kan inte gärna ha det på det sättet att den ena parten beslutar om utgifterna och den andra parten har bara att betala dem. Jag är alldeles säker på att man i så fall hamnar galet. Därför har mitt svar varje gång blivit detsamma som det som jag har givit herr Hamrin i dag. Detta är i sista hand ett problem som man inte kommer undan genom att diskutera hur mycket staten skall ta och hur mycket kommunen skall ta. Frågan är i stället: Hur mycket orkar de svenska medborgarna med? Det är precis samma människor som får betala vilken väg man än väljer.

Fru talman! De återkommande interpellationsdebatterna i riksdagen med krav på att regeringen skall ta itu med frågan om ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun är ju ganska märkliga mot bakgrund av det enhälliga beslut som riksdagen fattade 1969 om att hos regeringen begära en utredning just om detta. Sedan detta beslut fattades har den kommunala utdebiteringen ökat ytterligare, bl.a. som ett resultat av skärpta kreditrestriktioner, ökad moms och ökade arbetsgivaravgifter. Medelutdebiteringen är nu uppe i 22:54 kronor. Det är inte så många år sedan finansministern förklarade att 20 kronor nog var gränsen för kommunal utdebitering; då borde 22:54 föranleda funderingar på om det inte är dags att ta itu med dessa kostnadsfördelningsfrågor. Regeringen nöjer sig med att sätta sig över riksdagens beslut. Först tillsattes 1970 en utredning, som i första hand skulle utreda skatteutjämningen och uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Ändrad kostnadsfördelning sköts på en oviss framtid. Enligt ett interpellationssvar till herr Werner i Tyresö i första kammaren förra våren ansåg finansministern att man inte ens skulle utreda skatteutjämningsfrågorna utan enbart skulle koncentrera sig på frågan om kompensation till kommunerna för skattebortfallet till följd av skattereformen. I sitt svar i dag var finansministern ännu mer knapphändig. Den fråga som står kvar oförändrad är ändå kostnadsfördelningen. Statsutskottet skrev i sitt utlåtande nr 36 år 1969, vilket låg till grund för riksdagens enhälliga beslut att av regeringen begära en utredning, följande: ”Skatteutjämningen är en fråga som i och för sig inte har något direkt samband med problemet om hur de totala kostnaderna för samhällsverksamheten skall fördelas mellan stat och kommun.” Detsamma kan naturligtvis sägas om kompensationen till kommunerna för skattebortfallet med anledning av skattereformen. Den har inte heller något att göra med frågan hur de totala kostnaderna skall fördelas. för behandling av frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun Finansministern säger nu att staten inte kan öka den proportionella skatten. Det är möjligt att man inte kan göra så förfärligt mycket till på detta område, och den enda lösning som finansministern då anvisar är en ökning av mervärdeskatten för att minska den kommunala skattebördan. Man kan hålla med om att det inte är någon lösning. Huvudfrågan är ändå hur man skall omfördela kostnaderna. Jag behöver inte upprepa argumentet beträffande kommunalskattens orättvisa verkningar. Den drabbar hårdast lågoch mellanlönegrupperna och är i princip lika orättvis som momsen, Vill man med skattepolitiken som medel åstadkomma en utjämning är en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun ofrånkomlig. Här kommer man alltså över till det som finansministern inte gärna vill tala om. Staten har ju, till skillnad från kommunerna, möjligheter att ta in andra skatter, bl.a. genom en skärpning av beskattningen på bolagsvinster, stora förmögenheter, arv och andra kapitalinkomster. Hela den socialdemokratiska jämlikhetspropagandan om en utjämning främst på den offentliga sektorn förblir falsk och omöjlig om inte regeringen angriper detta grundläggande fördelningsproblem också när det gäller skattepolitikens utformning. Kommunerna och landstingen har heller inga möjligheter att skaffa nya inkomstkällor — sådana möjligheter har bara staten. Höjda kommunalskatter och avgifter är de medel som står till buds. Kommunerna är enligt lag förbjudna att bedriva vinstgivande verksam het. En kommunal driftbudget består till ca 70 procent av löner. De övriga 30 procenten av driftbudgeten läggs också på utgifter som inte ger någon vinst. När det gäller kapitalbudgeten används naturligtvis pengarna till nyinvesteringar i byggobjekt och andra anläggningar. Men det karakteristiska här är ju att vinsterna på byggnation och anläggningsarbeten i huvudsak tillfaller det privata näringslivet, som svarar för 90—95 procent av byggandet i kommunerna. En utjämning måste alltså ske genom att hela fördelningspolitiken också när det gäller skatterna sätts in i ett vidare sammanhang och återförs till de vinster som man hämtar inom den privata sektorn — den enda sektor där vinster skapas i ett kapitalistiskt samhälle. Det här med kostnadsfördelningen och kommunalskatterna är ju ett låglöneproblem i dubbel bemärkelse. Dels har kommunerna de kanske största låglönegrupperna på grund av den kommunala utdebiteringen, som gör att man alltid är restriktiv i lönerörelserna, dels drabbar den höga kommunalskatten låglönegrupperna hårdast. Det kan naturligtvis finnas detaljer i uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun som behöver ses över. Men när det gäller de stora och tunga posterna, t.ex. skolväsendet, är det helt klart att den kommunala expansionen på detta område och de ökade kommunala utgifterna för skolväsendet är ett resultat av statsmakternas beslut. Jag skall inte gå in närmare på inom vilka områden ett statligt övertagande av kommunernas kostnader är mest aktuellt. Det får vi tillfälle att återkomma till i ett senare sammanhang, då riksdagen får ta ställning till en vpk-motion med krav på kompensation till kommuner och landsting för de ökade utgifter, som föranletts bl.a. av höjningarna av mervärdeskatten, och på befrielse för kommunerna från den allmänna arbetsgivaravgiften. Där krävs vidare en ändring av kostnadsfördelningen i första hand i fråga om skolan, barnstugeverksamheten, pensionärernas bostadstillägg samt sjukoch hälsovården. Låt mig avslutningsvis bara nämna finansministerns och regeringens nonchalans mot krav som framförts av Kommunförbundet, bl.a. av dess förra kongress och vid en uppvaktning från Kommunförbundets styrelse. Kommunförbundets länsavdelning i Stockholms län har nu biträtt en motion till Kommunförbundets kommande kongress, väckt av den kommun som jag själv representerar. I motionen sägs bl.a.: ”Det är uppenbart att denna höjning icke kan fortgå länge till utan att kommunerna i en nära framtid når det maximum, som går att ta ut genom den kommunala utdebiteringen i dess nuvarande form. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att Kungl. Maj:t utan uppskov utreder och lämnar förslag på vilket sätt en omfördelning av kostnaderna mellan stat och kommun kan ske. Därvid bör kostnaderna för arbetsgivaravgifter, kommunala bostadstillägg, skolväsende och barnstugor i främsta rummet beaktas.” Det är min förhoppning att också Kommunförbundets kongress skall instämma i detta krav från den största länsavdelningen. Finansministern säger i dag att han inte har ändrat uppfattning. Det finns väl anledning att återigen upprepa att man kan lösa dessa frågor på det viset att man äntligen angriper de stora kapitalvinsterna och därigenom åstadkommer en lättnad av den kommunala skattebördan. Finansministern brukar ju inte ha mycket till övers för opinioner som företräds av folk med skägg och utan slips. Kanske kan ytterligare opinionsyttringar från litet mer traditionellt klädda och hårvårdade företrädare för en bred opinion i kommunerna övertyga finansministern om att man inte kan vänta med den här omfördelningen till nästa årtionde.

Fru talman!

Jag kan emellertid trösta finansministern med att påpeka att det inte är enbart finansministern som kritiseras när kommuner och landsting tvingas att höja sina skatter. Det kommunala sambandet fungerar faktiskt så, att det i stor utsträckning blir de kommunala förtroendemännen som får ta den kritiken. Det tycker jag är riktigt i den mån man förfar tokigt på ett eller annat sätt. Men jag vill ännu en gång understryka att när kommunerna skall finansiera sina utgifter, finns det ingen annan möjlighet än att höja skatten. Vi kan se på lånemarknaden. Kommunernas andel i lånevolymen var 15 procent 1960 och 7,2 procent 1969. Under det att statens och för behandling av frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun kommunernas andel 1960 var lika, alltså 15 procent, hade staten 1969 drygt 20 procent. Detta innebär att inte heller lånemarknaden längre står kommunerna till buds i samma utsträckning. Då blir följden, som jag tidigare sade, att skatterna rakar i höjden. Det är klart att utgifter skall finansieras. I det läge som vi nu har på den kommunala sidan — jag tänker fortfarande i första hand på landstingssidan — kan vi kanske genom att rationalisera eller bygga ut den öppna vården i stället för den slutna hålla sjukvårdskostnaderna inom rimliga gränser. Men vi har fått överta en mentalsjukvård, herr finansminister, som fordrar insatser av stora mått för att den skall kunna svara mot de anspråk som landstingen ställer på sina vårdinrättningar. Vid de förhandlingar, som väl i mitten på 1971 kommer att tas upp på nytt mellan landsting och stat, hoppas jag att finansministern i varje fall har förståelse för de synpunkterna. Jag nämnde också omsorgsstyrelsen, ett område som kommer att kräva stora utgifter för landstingen, då det gäller att med all rätt ta hand om de handikappade och de mentalt störda, som behöver omsorg. Såvitt jag kan se står vi inför mycket svåra problem i fråga om de kommunala skatterna redan under de närmaste åren — inte först i slutet på 1970-talet. Den nuvarande utvecklingskurvan kan man helt enkelt inte dra ut till slutet på 1970-talet, ty då kommer vi i en situation som är alldeles orimlig att tänka sig. Det är de närmaste åren som det är angelägnast att komma till rätta med; det gäller inte den tidpunkt då vi får fram arbetsfördelningen mellan stat och kommun.

Fru talman! Den ständigt stigande olyckskurvan på våra vägar borde vara ett allvarligt observandum för regeringen att ompröva föreliggande anslagsäskanden för byggande och underhåll av vägar, i synnerhet sådana vägar vilkas standard är av den beskaffenheten att de utgör trafikfällor. Tyvärr är många vägar i landet i sådant skick att de utgör verkliga trafikfaror. Enbart i Älvsborgs län inträffade under fjolåret 1 141 personskador i samband med trafikolyckor varav 63 med dödlig utgång. Tendensen är likartad i hela landet. Trafikintensiteten ökar, såväl vad gäller personsom lastbilstrafiken. Från organisationer för främjande av trafiksäkerhet påtalas med skärpa vägarnas bristfällighet. Det mest verksamma medlet i kampen mot trafikolyckor torde vara en förbättrad vägstandard genom borttagande av allvarliga trafikfällor på såväl riksvägar som länsvägar och mindre vägar. Det torde sålunda bli nödvändigt med en annan vägpolitik än den nu gällande. Trots ökade intäkter i form av skatt från bilismen har kraftiga nedskärningar av gjorda anslagsäskanden skett. Omkring en miljard kronor av bilskattemedel kommer inte vägarna till godo utan används i stället till andra ändamål. Om något mindre av bilskattemedlen överfördes till budgetregleringsfonden än vad som nu sker och i stället användes för avhjälpande av de värsta trafikfällorna skulle mycket vara vunnet. Det fordras krafttag i kampen mot de ständigt stigande trafikolyckorna. Med hänvisning till vad som anförts anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern få framställa följande fråga: Är statsrådet villig att, på grund av den stegrade olycksfrekvensen i trafiken, förordna om att ökade medel ställes till vägverkets förfogande för att öka trafiksäkerheten?